Herr talman! Jag vill fortsätta med mina frågor gällande budgeten. Om vi börjar med 1998, har man sagt att det skall bli 200 miljoner kronor mer till rättsväsendet. Men dessa pengar äts ju upp. När regeringen föreslår att 200 miljoner kronor bl.a. skall tillföras polisen, skall man ju samtidigt ta bort 64 miljoner kronor av det som har varit kompensation för kriminalvårdens hyreskostnader. Jag läser innantill direkt från det som justitieutskottet antog i torsdags gällande vårpropositionen: "Vidare har utgiftsområdesramen justerats från pris och löneomräkning som vid den preliminära beräkningen uppskattades till ett 152 miljoner kronor för högt belopp." Det skall man också reducera. Den här sammanräkningen fick vi, och den innebär faktiskt att själva ramen sänks med 16 miljoner kronor. Man får alltså inte plus 200 miljoner kronor till rättsväsendet om man räknar på det vis som justitieutskottet har blivit presenterat för. Vad justitieministern också sade i det här radioprogrammet under helgen, var att man inte skulle täppa till några svarta hål, utan man skulle satsa på nya, friska grepp inom verksamheten. Då undrar jag: Är det nya, friska grepp att krossa och dra ned på verksamheter och att Polishögskolan inte fungerar? Nu är men beredd att öppna Polishögskolan. Är det nya, friska grepp? Hade vi arbetat med en regering som hade velat satsa på det här från första början, så hade vi inte haft de här problemen i dag.
Herr talman! Kia Andreasson tar fortfarande upp det där med att centraliseringen skulle vara till nackdel. Men jag vill understryka att den centralisering som sker inte gäller verksamheten annat än, skall jag tillfoga, när det gäller den kvalificerade kriminalverksamheten. Där behövs det ju en samling på en annan nivå än vad som gäller för den lokalt betonade polisverksamheten. I övrigt handlar det om att ha en ledningsfunktion, så att man verkligen får en samordning av verksamheten på det lokala planet. Här handlar det om att väldigt många individer skall fås att dra i samma riktning. Det kräver att det finns en samordning på central nivå. Jag vill inte kommentera det där med att det har blivit fler chefer någonstans, men jag skall gärna undersöka bakgrunden till Kia Andreassons påstående. Det är intressant att ta reda på detta. En av ambitionerna med de förändringar som har varit är ju att ta bort onödiga chefsnivåer, men att samtidigt utveckla chefskap på alla nivåer som faktiskt innebär att man leder och samordnar verksamheten. Det var ett av de områden där Riksrevisionsverket pekade på ofullkomligheter och hinder mot att bedriva en effektiv verksamhet, en resurseffektiv verksamhet. Hur ledarskapet inom polisen fungerar, och vilka tjänster man har för det ändamålet, är en mycket viktig fråga. Det är naturligtvis viktigt att alla i en organisation är delaktiga i beslut som rör den egna organisationen. Man skall naturligtvis också hitta former för en sådan medverkan. När det gäller polisen har vi en något komplicerad beslutsordning, eftersom vi har olika instanser. Vi har det medborgerliga inflytandet via länsstyrelser, polisstyrelser och nämnder av olika slag. Det här är en fråga som vi ser över. Vi måste nämligen förenkla styrmekanismerna, så att man inte hamnar i en situation av frustration i den lokala myndigheten, beroende på att det sägs olika saker genom olika styrvägar. Det är ett problem som finns inom polisen. Det påstås att vi gör saker och ting abrupt. När man gör ett reformarbete finns det alltid de som säger att det går för långsamt, och det finns de som säger att det går för fort. Man vet aldrig riktigt vad som är sant. Det finns så mycket försummelse att ta igen när det gäller att reformera polisens arbete. Därför är det viktigt att nu inte töva. Det svaret kan jag rikta direkt till Maud Ekendahl. Jag tycker inte att det går för snabbt. Jag tycker nog att det delvis går för långsamt, men det går dessbättre åt rätt håll. Påståendet att polisen kör till häkten vill jag tillbakavisa. Det är icke polisens uppgift. Det är kriminalvården som sköter transporter till häkten. Maud Ekendahl påstår att de 200 miljonerna äts upp av pris och löneomräkningar och av det avdrag som görs med 64 miljoner kronor på hyran. Jag vill bara säga att avdraget på 64 miljoner kronor naturligtvis har en direkt motsvarighet i mindre hyra. Om man har blivit av med en kostnad behöver man ju inte heller få anslag för att täcka den kostnaden.

Herr talman! Jag fick uppgiften från en polisstation om att de som grips måste köras till häkten - som inte längre finns på orten utan har flyttats längre bort - av polismän. Det gick åt stora resurser - en hel polistjänst - för detta. Denna uppgift var hämtad i Landskrona, och det var likadant på flera håll. Det är nära mellan Landskrona och Helsingborg. Det finns ju mycket längre avstånd mellan andra orter. Jag återkommer tredje gången till att det har blivit så stora centralmyndigheter. Jag skulle vilja att det utvärderas om det är bättre att det är så än att man har det på det andra sättet. Man måste ju göra en utvärdering för att se om dessa större länsmyndigheter är så mycket effektivare när det gäller arbetsfördelning och ekonomi eller om man skall göra en justering i det fallet. Det är ju så många som påpekar att det inte är bra. Jag ställer upp på Näpo till hundra procent. Näpo kom ju till för att man skall komma till rätta med vardagsbrottsligheten. Jag anser att vi på lång sikt endast kan lösa problemet med brottsligheten med detta arbetssätt. Detta är kostsamt i början, men jag är helt övertygad om att vi kommer att få mycket tillbaka under en senare period. I dag har jag fått bättre besked. I vårpropositionen står det att de 200 miljonerna som skall tillskjutas under 1998 bl.a. skall gå till polismyndigheterna. Här sägs det att en större andel av dem skall gå till närpolisverksamheten. Det var ett positivt besked. Avslutningsvis vill jag säga att organisationsförändringarna ändå är viktiga för att det skall bli en fungerande verksamhet och för att människorna i organisationen skall känna en tillfredsställelse.
Herr talman! Kia Andreasson talar om att köra till häkten. Jag utgår från att det egentligen handlar om personer som t.ex. måste omhändertas för tillnyktring. Den långtgående decentralisering som vi har genomfört av närpolisverksamheten innebär ju att man inte alltid har tillgång till ändamålsenliga lokaler. Man måste då köra dessa individer till en polisstation som har arrestlokaler. I vissa fall använder man kanske även häkteslokaler, men de är ju egentligen inte tänkta för det. Kia Andreasson reagerar mot centraliseringen. Jag vill ändå understryka betydelsen av att vi har en polisorganisation som kan arbeta över ett större geografiskt område, inte minst när det gäller utvecklingen av IT-stödet. Vi har mycket att göra när det gäller att effektivisera polisens arbete och verkligen föra in ett datorstöd i de olika delarna av polisverksamheten. För att det skall kunna göras på ett rationellt och effektivt sätt krävs att man arbetar med stora regioner medan man utvecklar tekniken. Det är samma sak med den här ledande funktionen. Jag skall avslutningsvis stanna vid den. Det spelar egentligen inte någon roll var någonstans den person sitter som tar emot ett larm och beordrar någon att köra. Det avgörande för att man skall kunna hantera den här verksamheten på bästa sättet för allmänheten är var någonstans de som skall rycka ut finns, inte den som svarar i telefon eller sköter samordningen. För att man skall få ett bra resursutnyttjande och för att man skall kunna säkerställa att det finns en polisbil att skicka när det händer någonting är det viktigt att den som sitter och beslutar råder över ett stort område och över omfattande resurser. Annars blir det problem.

Herr talman! Ulla Hoffmann har frågat mig om regeringen, mot bakgrund av rapporter om "etnisk rensning" i Kroatien, har för avsikt att verka för att samtliga bosnier med kroatiska pass beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige. Vidare frågar Ulla Hoffmann om regeringen fått garantier från Kroatien om att bosnier med kroatiska pass inte kommer att sändas till minoritetsområden i Bosnien. Jag kan till viss del upprepa det jag svarade Ragnhild Pohanka i riksdagen den 22 april i år på en delvis liknande fråga. I beslut den 28 november 1996 tog regeringen generellt ställning till skyddsbehov för personer med kroatiskt medborgarskap. Regeringen var av uppfattningen att den allmänna situationen i Kroatien inte var eller riskerade att bli sådan att medborgare i det landet hade behov av skydd i Sverige. Detta gällde även för den grupp som för närvarande vistas i Sverige och som har medborgarskap både i Kroatien och Bosnien-Hercegovina, de s.k. bosnienkroaterna. Vid denna bedömning har Sverige konsulterat FN:s flyktingkommissarie och organisationer i Kroatien som studerar situationen för de mänskliga rättigheterna. Inget talar för att dessa personer vid ett återsändande till Kroatien kommer att utsättas för förföljelse eller någon annan behandling som kunde motivera att de borde ges skydd i Sverige. En annan sak är att de beslutande myndigheterna har att ta hänsyn till samtliga omständigheter som är av vikt i det enskilda fallet, däribland att starka humanitära skäl gör sig gällande efter en lång vistelse i Sverige och att det kan finnas särskilda traumatiska upplevelser i det enskilda fallet. Herr talman! Omkring 200 000 personer tvingades på flykt efter den kroatiska militära blixtoffensiven under första halvåret 1995. En stor del av dessa flyktingar har sökt sig till Förbundsrepubliken Jugoslavien. Ansträngningar görs i synnerhet från UNHCR:s håll för att man skall få i gång återvändandet. Runt 13 000 flyktingar har från kroatiskt håll officiellt beviljats återresa. Enligt UNHCR har ungefär 10 000 av dessa återvänt. Möjligheten att få återresetillstånd har förenklats efter avtalet om normalisering mellan Kroatien och Förbundsrepubliken Jugoslavien, som undertecknades i augusti förra året. Detta avtal slog fast principen om flyktingars rätt att återvända till hemorten eller dit de vill återvända. Ansökningarna kan numera lämnas in på kroatiska ambassaden i Belgrad. Vad gäller återvändande till områden som serberna fördrevs från i slutskedet av konflikten har detta ännu bara skett i liten omfattning, UNHCR räknar bara med några hundratal, mest äldre personer. I dessa områden har kroatiska internflyktingar och andra flyktingar löst sina bostadsproblem genom att ta ett övergivet serbiskt hus i besittning. Detta sker med stöd av de lokala myndigheterna. Officiella kroatiska uppgifter talar om att runt 7 000 bostäder används på detta sätt. Man bör då betänka att detta sker i en situation där Kroatien är synnerligen pressat av närvaron av enligt UNHCR omkring 358 000 internflyktingar och bosniska flyktingar. Det är förståeligt att myndigheterna använder de medel som står till buds i en svår situation. Däremot är det oförsvarbart att de serber som försökt att ta sin egendom i besittning inte får det stöd och den hjälp som de borde få från de lokala myndigheterna och framför allt polismyndigheten. Sverige är alltså starkt kritiskt mot detta om det skulle innebära att återvändandet av serbiska flyktingar till Kroatien hämmas. Sverige agerar därför aktivt på det internationella planet bl.a. genom EU och i FN för att förmå Kroatien att underlätta återvändandet av serbiska flyktingar. Här finns några ljuspunkter. UNHCR och Kroatien samarbetar för att ta fram en plan för flyktingåtervändandet. Försiktig optimism upplevs efter de genomförda kommunalvalen, även i östra Slavonien, där serbiska internflyktingar röstade mangrant. Man tvingas dock konstatera att alltför få hittills har kunnat återvända till de tidigare serbkontrollerade delarna av Kroatien. Vad specifikt gäller gruppen bosnienkroater som finns i Sverige och den inverkan de kan ha på serbiska flyktingars möjlighet att återvända, anser jag att den är minimal. Herr talman! Sverige kommer att aktivt agera för att förhindra att den svenska gruppen bosnienkroater får en sådan inverkan. Det har inom Utrikesdepartementet utsetts en person med lång erfarenhet från regionen med uppgift att övervaka vad som sker, hålla kontakt med kroatiska myndigheter, osv. Sverige kommer även att se över den mottagningskapacitet som ställts till Kroatiens förfogande genom Sida. Dessutom kommer Sverige att öka sina ansträngningar att agera mot EU-kommissionen vad gäller dess program för återvändande till f.d. Jugoslavien. Det finns redan en person på plats på svenska ambassaden i Sarajevo som skall verka som en länk mellan myndigheter och organisationer i Sverige och Bosnien Hercegovina och förmedla information om förutsättningarna för återvändandet. Jag kan nämna åtskilligt fler insatser, men sammanfattningsvis anser jag, att Sverige tagit ett stort ansvar för att återvändandet till f.d. Jugoslavien skall fungera väl, något som jag anser är en av de viktigaste komponenterna i fredsprocessen i f.d. Jugoslavien.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är ett bra, helt politiskt korrekt svar, men det är inte svar på mina frågor. Jag vill veta om regeringen har för avsikt att verka för att de bosnier med kroatiska pass som kom före Daytonavtalet till Sverige - inte efter, för att göra mig helt tydlig - får permanent uppehållstillstånd i Sverige. Den frågan har jag inte fått svar på. Jag vill också veta om regeringen har fått några garantier från kroatiska staten att de bosnier som vägrar delta i den etniska rensningen inte kommer att skickas tillbaka till minioritetsområden i Bosnien. Den frågan har jag inte heller fått svar på. Statsrådet säger att det inte finns någonting som talar för att de som återsänds kommer att utsättas för förföljelse eller någon annan behandling som kan motivera att de bör ges skydd i Sverige. Frågan är vad som talar emot att de borde ges skydd här i Sverige. Inte någonstans i svaret har Pierre Schori uteslutit möjligheten att de kommer att utsättas för förföljelse. Statsrådet anför också att det är Utlänningsnämndens och Invandrarverkets uppgift att ta hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet, pekar på humanitära skäl efter lång vistelse i vårt land och att det kan finnas särskilda traumatiska upplevelser i det enskilda fallet. Det är här som jag inte riktigt hänger med i svaret. Jag kommer flera gånger i veckan i kontakt med bosnier med kroatiska pass som finns runt om i landet på våra flyktingförläggningar. När jag ser avslagen från Invandrarverket och Utlänningsnämnden kan jag inte förstå hur avslagen speglar det Pierre Schori just har sagt. De flesta asylsökande bosnierna kom under sommaren 1993, och de flesta asylsökande bosnierna med kroatiska pass kom under första halvåret 1994. Barnen har alltså varit här i tre till fyra år. Jag vill som ett exempel analysera ett fall. Jag nämner inte namnet för att inte blockera en diskussion, eftersom det finns flera liknande. Mannen är serb och kvinnan muslim, och de har ett barn. De kom till Sverige i februari 1994. De har sitt hus i Republika Srpska, och eftersom de inte är kroater har de inget hus i Kroatien. Kvinnan vistas på en psykiatrisk klinik. Det finns en uppenbar risk för att hon begår självmord, säger överläkaren, och barnet lider av en djup depression. Trots det skall de utvisas. Polisen hade för avsikt att gå in på den psykiatriska kliniken och hämta kvinnan. De har nu fått inhibition. Varför betraktas inte dessa år i Sverige som tillräckliga för att de skall få stanna? Varför bedöms inte kvinnans sjukdom som livshotande? Hur kan de utvisas till Kroatien, där de inte har någon hemvist, bara därför att de skaffat sig kroatiska pass för att kunna fly vidare? Jag begriper inte det. Är inte tre år en lång vistelse i landet och därmed humanitära skäl? Är inte kvinnans sjukdom livshotande? Kanske kan statsrådet i dag hjälpa mig förstå vad lång vistelse i landet är och vad traumatiska upplevelser är. Inför beslutet den 28 november förra året konsulterade regeringen UNHCR och andra organisationer i Kroatien som arbetar med mänskliga rättigheter. Jag träffade så sent som i slutet av mars i år Arvind Gupta och Indrika Ratwatte, båda protection officer vid UNHCR i Zagreb. När vi frågade hur UNHCR kunde berömma svenska regeringen för att de tvångssavvisar ca 2 800 bosnier med kroatiska pass visade det sig att vad Gupta och Ratwatte talat om var frivilligt återvändande. De säger att de inte kan rekommendera att man skickar tillbaka folk i massor. UNHCR has not agreed to any forced returns, säger de. Alla vi talade med i Kroatien, från UNHCR och Elisabeth Rehns kontor till svenska ambassaden, talar om risken för att bosnienkroaterna kommer att placeras i serbrensade hus. På Elisabeth Rehns kontor gick man så långt att man sade, att om inte någonting görs snart kommer Kroatien att vara etniskt rensat. Statsrådet bekräftar i sitt svar till mig att myndigheterna i Kroatien stödjer de som bor i serbrensade hus, och menar att det rent av är förståeligt att myndigheterna gör det med tanke på den trängda situation man befinner sig i. Men att de kroatiska myndigheterna stödjer inflyttningen i de serbiska husen av kroatiska internflyktingar kan tolkas på många sätt. De kroatiska myndigheternas handlande kan faktiskt också tyda på att det finns en stor vilja från de kroatiska myndigheternas sida att bevara Kroatien etnisk rent. Att de serber som försökt att ta sin egendom i besittning inte får det stöd de borde av myndigheterna pekar på att den tolkning som jag med flera andra har gjort är riktig.
Herr talman! För ett litet tag sedan deltog jag i debatten angående flyktingar. Pierre Schori sade att man skall visa respekt och värdighet. När dessa flyktingar kommer till Sverige har de skaffat sig kroatiskt pass därför att Sverige har ett krav på dem att de skall ha identitetshandlingar, och det har det blivit ett kroatiskt pass. Sedan används det emot dem, och de skickas tillbaks. Jag känner också till det fall som Ulla Hoffmann tog upp. Hur kan man över huvud taget fundera på att skicka tillbaks någon från ett blandäktenskap till ett område som de inte kan återvända till, nämligen Kroatien? Teoretiskt sett går det bra. Man kan skapa teorier, men i praktiken går det inte. Att medborgare i Kroatien generellt kan ges skydd i Kroatien innebär inte att alla medborgare i Kroatien får skydd. Pierre Schori sade i debatten med Ragnhild Pohanka att regeringen var av uppfattningen att den allmänna situationen i Kroatien inte var eller riskerar att bli sådan att medborgarna i det landet hade behov av skydd i Sverige. Det forna Jugoslavien är inte moget att ta emot flyktingar som kommer dit. Det är så många internflyktingar, precis som Pierre Schori har beskrivit. Enbart i norra Bosnien är det ungefär Jag kommer nyligen från Lipnica i Tuzlaområdet, som har varit fredat. Man har där själva tagit emot 70 000 flyktingar. Kvinnorörelsen har varit väldigt stark där och jobbat hårt för att ta emot dem på ett värdigt sätt. Men under den tid jag var där skulle man enligt Daytonavtalet försöka att föra tillbaka människor med två bussar, och man kom till Brcko. Då blev de stenade. Man lade sig t.o.m. före med en annan buss för att se till att de skulle köra så långsamt att mobben som stod utefter vägarna kunde skjuta ut varenda fönster, och de fick ta hand om sju människor som var skadade. Läget är inte moget för att man skall kunna ta emot människor från Sverige. Jag förstår inte varför man inte kan tänka sig att bygga upp dessa människor och ge dem en ny start i Sverige i stället för att skicka tillbaka dem till detta. Starka humanitära skäl skall ju råda, och i de allra flesta fall finns starka humanitära skäl och traumatiska upplevelser. Jag skulle kunna upprepa precis det som Ulla Hoffmann tog upp: Vad är traumatiska upplevelser? 13 000 flyktingar har från kroatiskt håll officiellt beviljats återresa, enligt UNHCR. Ca 10 000 av dessa har återvänt. Men var det frivilligt? Hade de bett om det själva, eller hur gick det till? I dag ger vi flyktingar 40 000 kr för att flytta tillbaka till sina "hemorter", vilket det ju inte är. Men varför inte i stället göra som i Norge? Norsk självhjälp har startat en typ av nätverkskredit för att få invandrare i Norge att starta egen verksamhet. Det finns 15 s.k. förändringsagenter. Man går ideologiskt in för frågan hur man skall jobba med sina invandrare - det gäller de som sökt asyl i Norge. Varför inte låta dem i Sverige få samma chans? Till varje förändringsagent knyts fyra nya människor, och man riktar sig i huvudsak till kvinnor, så att kvinnorna också kommer ut i samhället. Tänk om vi kunde använda den kraften här i Sverige! Vad kostar då det här? Jo, det kostar 50 000 kr att göra detta och satsa på att bygga upp ett värdigt liv. Kvinnorna kommer ofta med förslag som att sy kläder, ha en liten förrättning osv. Det vore någonting att satsa på i stället för att säga: Vi ger 40 000 kr så att ni kan åka tillbaka.
Herr talman! Svaret på den första frågan, om det var frivilligt för de 10 000 människorna att återvända, är ja. Det var frivilligt. När vi talar om hela situationen i f.d. Jugoslavien måste vi ta ett helhetsgrepp, precis som efter andra världskriget. Då fick man ta ett helhetsgrepp för att se vilka regler som skulle gälla för alla de stora flyktingströmmar som uppstod i krigets kölvatten. Vi fick bl.a. Genèvekonventionen. Efter katastrofen i Jugoslavien fick vi Daytonavtalet, där just frågan om internflyktingar och andra flyktingar utgjorde en huvuddel. UNHCR fick ansvaret för att främja flyktingarnas situation och också deras återvändande. Som vi minns räknade man med att ungefär 800 000 skulle återvända det första året, men därav blev ju intet. Detta är vad de olika regeringarna i omvärlden har att utgå ifrån, alltså Daytonavtalet och UNHCR:s regler och rekommendationer. Det har också den svenska regeringen gjort. Självfallet kan man uppröras och engageras som individ inför varje enskilt flyktingfall, inför varje människa från f.d. Jugoslavien man möter som skulle vilja stanna men som inte bedöms ha tillräckliga asylskäl i förhållande till andra, i förhållande till lagstiftningen och i förhållande till UNHCR:s rekommendationer. Där kan man ha olika uppfattningar. Min uppgift är att se till att det sker humant, rättssäkert och i överensstämmelse med FN:s flyktingkommissaries rekommendationer. Jag kan garantera att det svenska agerandet inte bryter mot UNHCR:s rekommendationer. Vi har talat om garantier för dem som återvänder till Kroatien. Det är klart att man inte kan få några skriftliga garantier, och även om man fick det skulle det inte tillfredsställa dem som talar här. Men man måste ändå göra en bedömning av läget, och den bedömning som regeringen har kommit fram till är att Kroatiens situation i Europa är sådan att de är ytterst angelägna om att få bli en del av det europeiska samarbetet. De kom med i Europarådet, de vill med i EU, och de vill ha mycket bistånd och samarbete från EU:s sida. Sammantaget har vi gjort bedömningen att man från myndighetshåll kommer att leva upp till de lagar och det flyktingmottagande som man har antagit efter påtryckningar från UNHCR och omvärlden. Vi utnyttjar också detta. Vi har sagt, att för att Kroatien skall få bistånd, samarbete och fördelar från EU är det ett villkor att man fullföljer de intentioner som UNHCR har och att man fullgör sin plikt när det gäller att återta människor med kroatiska pass och medborgarskap. Detta är den bedömning vi har gjort. Skulle det visa sig att vi, UNHCR och EU har gjort en total felbedömning får vi naturligtvis ompröva den. Det är därför vi har utsett en ambassadör som på plats skall följa detta. Men vi tror inte att vi har gjort en sådan felbedömning. Humanitär hänsyn skall naturligtvis alltid tas i de enskilda fallen, oavsett andra bedömningar som gjorts.

Herr talman! Jag skall fortsätta det anförande som jag inledde. Vi har talat mycket om den etniska rensningen i Kroatien. Jag ställde frågan vad våra bosnier med kroatiska pass har att göra med den. Jo, när de utvisas till Kroatien måste de ha någonstans att bo och skaffa ett arbete för att kunna försörja sig. Hade de haft hemvist i Kroatien, vilket Daytonavtalet säger att de har, hade de haft rätt att återvända till sin bostad. Men de har ju ingen bostad i Kroatien - deras bostäder finns i Bosnien. Därför har de som sagt ingenting att återvända till. När de nu skickas till Kroatien har de två val. Antingen accepterar de att flytta in i serbrensade hus eller så väljer de att inte delta i den etniska rensningen. För att de skall kunna klara sig i Kroatien räcker det inte med ett pass, eller som Lovre Pejkovic, chef för det kroatiska invandrarverket, uttryckte det: Det är inte bara utsidan på passen som räknas. John Pelze, flyktingkoordinator på US State Department i Zagreb sade så här: Det är högst troligt att bosnienkroaterna tvingas att flytta till ett hus i Knin eller till tält Varazdin. Vad skulle ni välja? Statsrådet sade att den inverkan våra bosnienkroaters inverkan på serbiska flyktingars möjligheter att återvända är minimal. Men eftersom bosnierna i Kroatien inte har någon bostad där utan tvingas flytta in i serbrensade hus, är inte deras inverkan minimal. Varenda familj kommer med sin blotta närvaro att aktivt hindra serbiska flyktingar att flytta in i sina hus. Man kan inte, som Lovre Pejkovic uttryckte det, kasta ut människor bara för att ägaren kommer. Jag visste faktiskt inte att den svenska inställningen är att det inte räknas om det bara är få bosnienkroater som bidrar till att hämma serbiska flyktingars återvändande. Statsrådet ville att vi skall ta ett helhetsgrepp, och det är precis vad vi vill. Därför tycker vi, vilket såväl Eva Goës som jag själv och flera sagt tidigare, att det inte går att skicka tillbaka dessa flyktingar nu, om vi vill ha en stadigvarande fred i landet. Vi pratar alltså inte bara om varje enskilt fall. Anledningen till att vi tog upp det är att statsrådet anförde det i sitt svar till oss. Ja, jag kan mycket väl tänka mig att man i Kroatien är ytterst angelägen att få vara med i Europarådet. Jag kan också tänka mig att man är väldigt angelägen om att få vara med i EU. Statsrådet sade att Kroatien kommer att leva upp till avtalet, och det kanske man gör. Men medan vi i Sverige sitter och övervakar och undersöker Kroatiens mottagningskapacitet, och medan vi väntar på att Kroatien skall uppfylla de 21 punkter som Europarådet ställde upp, varav man uppfyllt ett fåtal, så har avvisningarna från Sverige av bosnierna med kroatiska pass redan genomförts.
Herr talman! Jag vill ge ett exempel. Jag besökte ett sjuvånings pensionärshem - det är ganska rationellt där. På det pensionärshemmet hittade jag en femtioårig serbiska, som inte kan återvända till sitt hem. Hon var väldigt hatisk. Hon kan inte återvända till sitt hem i Belgrad. En sköterska som arbetade på hemmet sade till kvinnan att hon kunde ta sin semester till att åka och titta på hennes hem. Det var vad hon kunde erbjuda. Tiden är inte mogen. Det skapar ofred om man skickar tillbaka människor till de här områdena, till serbrensade områden, precis som Ulla Hoffmann sade. Jag åkte genom dessa döda byar, där det kanske lyste i var 15:e eller var 20:e hus. Jag undrade hur det kom sig att människorna hade fått de där husen. Vem har bestämt det? Hur går det till? Är det bara att roffa åt sig? Vad känner de som kommer tillbaka? Den 1 maj gjordes en manifestation, när man skulle följa Daytonavtalet och visa på att folk kunde återvända. Den blev mycket misslyckad. Vilken manifestation! Den slutade i tragedi. Jag tycker att helheten är viktig. Helheten är mer än delarna, brukar man säga. När man tittar på alla delar hos de här människorna, som ber om att få stanna, ser man att varje del är så allvarlig att några av dem skulle kunna vara tillräckliga humanitära skäl. Men ändå skickas människor tillbaka. Vad är tillräckliga asylskäl egentligen? Är svensk lag så dålig att man kan skicka tillbaka människor på de grunder som jag har läst mig till i de handlingar jag har fått? Jag tänker då också på alla de stackars oskyldiga vars handlingar jag inte har fått och som jag också skulle kunna hjälpa. Dem har jag inte ens sett - de är dolda och de kommer inte ut i pressen. Det är cyniskt att behandla människor på det här viset. Lagarna och reglerna måste skärpas. Jag tycker inte att de räcker.
Herr talman! Situationen i Kroatien är mycket svår för dem som återvänder. Det är naturligtvis ingen tebjudning. Det är klart att man möter hat på sina håll. Man möter motstånd och svårigheter. De länder i Europa som tagit emot flyktingar från före detta Jugoslavien har försökt utarbeta humanitära likartade regler tillsammans med FN:s flyktingkommissarie, som har huvudansvaret för flyktingarna efter kriget. Jag upprepar detta. För det första bryter inte vi i Sverige mot dessa regler - tvärtom följer vi dem mycket noga. Det finns andra länder som jag menar kanske bryter mot andan i vad UNHCR säger när de skickar tillbaka flyktingar. För det andra ger Sverige skydd åt dem från området som har skyddsbehov. Det har Sverige, procentuellt sett, gjort i mycket större utsträckning än något annat jämförbart land. För det tredje har Kroatien sitt ansvar att ta hand om sina medborgare - dem som har medborgarskap eller pass därifrån. Det är innebörden i den uppgörelse som gjorts internationellt i och med Dayton. Kroatien har detta ansvar. Som jag sade tidigare trycker man nu på för att Kroatien skall uppfylla detta ansvar. Det gäller flyktingmottagningen, och även att ordna med bostäder och annat. Men självfallet kommer det också att finnas flyktingläger som ingår i flyktingmottagningen. Man kan inte räkna med att komma in i bostäder direkt. I mitt svar upprepade jag det som är oförsvarbart i sammanhanget, nämligen att man inte får tvinga bort människor från deras eget hus osv. Slutligen vill jag säga att oavsett det arbete vi har lagt ned i Sverige på regler, som vi nu följer i enlighet med UNHCR, så finns det alltid humanitära individuella skäl som skall tillämpas om det finns anledning till det. Det gäller exempelvis om någon har oerhört traumatiska upplevelser. Ett sådant ärende har jag fått på mitt bord. Det gäller ett par från Vukovar som inte hade skyddsskäl i sig, inte heller enligt UNHCR. Men deras individuella humanitära situation, på grund av de hemska upplevelser de hade haft, var sådan att det skulle vara omänskligt att skicka tillbaka dem till den plats de kom ifrån, och där de upplevt allt detta. Detta är nu normgivande för Utlänningsnämnden och Invandrarverket. Samma sak gäller när barn är inblandade. Då är det barnkonventionen som träder in. Tidsaspekten spelar också in. Det tas alltså hänsyn till individuella skäl. Regelverket som sådant är dock det som jag har angivit, och Sverige följer det som man kommit överens om internationellt efter Dayton och i nära överensstämmelse med UNHCR.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Pierre Schori. Han talar om att de här människorna inte kommer att utsättas för förföljelse. Jag fick ett telefonsamtal från en man som är bosatt i Sverige. Han berättade om sina föräldrar. Mamman är kroat och pappan serb. De försökte hålla ut så länge som möjligt, men flydde sedan till Serbien. Nu har de försökt ta sig tillbaka, men när de kom till Kroatien kom de inte in i sitt hus. Myndigheterna vill inte hjälpa till över huvud taget. Pappan är diabetiker. Han gick till husläkaren som de har haft i över 30 år, men han sade: Du är serb. Åk till Serbien och skaffa dig ditt insulin. Dessutom kan det vara så att det är en bosnisk familj med kroatiska pass som sitter i detta hus och inte har någon annan bostad. Det finns bostäder i Bosnien, men inte i Kroatien. I så fall innebär detta förstås att det är de kroatiska myndigheternas skyldighet att bygga nya hus till bosnierna med kroatiska pass. Det måste väl vara så, eller hur? De skall alltså flytta ut från det hus där serberna skall kunna flytta in. Det kan de göra inom de få månader som återstår innan Sverige sätter i gång att skicka tillbaka bosnierna med kroatiska pass. Sverige följer UNHCR:s råd, säger statsrådet. Jag skulle vilja veta hur Pierre Schori ser på det som Arvind Gupta sade till oss när vi besökte UNHCR i Zagreb. Han sade att UNHCR aldrig hade pratat om tvångsavvisningar, utan om frivilliga återvändanden. Ivan Cicak säger att det beslut som den svenska regeringen har fattat gör att man ger flyktingarna kolonisatörernas roll i ett område som har rensats i etniskt syfte. Det är alltså fråga om en etnisk rensning. Han säger också att detta kommer att öka spänningarna i området. Jag vet att Pierre Schori har sett det här brevet.
Herr talman! I en sådan här situation kan naturligtvis ingen bli helt nöjd. Svårigheterna för dem som återvänder är betydande. Men det grundläggande ligger kvar: De som har skyddsbehov får stanna i Sverige. De som inte har det får återvända, och Kroatien får ta ett ansvar. Det finns naturligtvis friktioner och svårigheter för dem som återvänder, framför allt på det lokala planet. Men det är de kroatiska myndigheterna, och även polisen, som har att se till att man icke diskriminerar någon utan fullföljer de åtaganden Kroatien gjort internationellt. Det är därför som nu EU, och även vi i Sverige bilateralt genom vårt ombud på platsen, ambassaden, kommer att göra allt vad vi kan för att se till att Kroatien blir ett normalt land i detta avseende. Sverige avviker inte på något negativt sätt - men möjligtvis på ett positivt - från något annat lands agerande i det här fallet.

Herr talman! Ulla Hoffmann har ställt fyra frågor till mig. Avser regeringen att stödja bosniska kvinnor som utsatts för våldtäkt och nu befinner sig i Sverige med kroatiska pass? Avser regeringen att bidra till att ge dessa kvinnor upprättelse? Avser regeringen att vidta åtgärder för att SFOR skall fullfölja sina skyldigheter vad gäller krigsförbrytare? Slutligen: Kommer regeringen att verka för att kvinnorna ges permanent uppehållstillstånd för förföljelse på grund av kön? Utan tvekan är de kvinnor som våldtagits i samband med krigshändelserna en av de mest utsatta grupperna i konflikten i f.d. Jugoslavien. I bl.a. den senaste resolutionen av FN-kommissionen om de mänskliga rättigheterna sägs att våldtäkter har används i krigföringen. Sådana gärningar är att anse som krigsförbrytelser. UNHCR menar att skydd fortsatt bör ges till vissa grupper trots att krigshandlingarna upphört. En grupp som nämns är personer som utsatts för grym, förnedrande och omänsklig handling, t.ex. i koncentrationsläger och då även kvinnor som utsatts för våldtäkter. Sverige har stött UNHCR:s bedömning på denna punkt och uttryckt detta vid en rad tillfällen. Vad gäller enskilda beslut som Invandrarverket och Utlänningsnämnden fattar, kan regeringen av konstitutionella skäl inte påverka sådana beslut. Däremot ligger naturligtvis bl.a. regeringens olika praxisbeslut till grund för myndigheternas beslut. Den information som Utrikesdepartementet inhämtar om situationen för de mänskliga rättigheterna i olika länder står likaledes till myndigheternas förfogande. I avgöranden från Statens invandrarverk har förekommit att flyktingstatus getts åt bosniska kvinnor som blivit utsatta för sådana övergrepp som vi här talar om. När grunder för flyktingstatus föreligger i ett ärende finns det inte anledning att tillämpa den särskilda bestämmelse om förföljelse på grund av kön som sedan den 1 januari i år finns i utlänningslagen. Jag vill emellertid påminna om att denna uttryckliga bestämmelse nu finns. En våldtäkt är en svår kränkning, och det krävs både tid och kunskaper hos vårdgivare av olika slag för att de våldtagna kvinnorna skall kunna känna tillit och våga börja tala om sina svåra upplevelser. Jag har erfarit att medvetenhet om dessa kvinnors svåra situation finns hos flertalet av landets olika vårdinrättningar. Det behövs dock ytterligare kunskaper om hur de drabbade kvinnorna skall bemötas på bästa sätt. Olika utbildningsinsatser pågår bland vårdpersonal m.fl. De är inriktade dels på att öka kunskaperna om hur man känner igen symptomen vid kontakt med våldtagna kvinnor, dels på att generellt förbättra omhändertagandet av kvinnor, inte minst genom Röda korsets centra för torterade flyktingar i olika delar av landet. Flyktingmedicinskt centrum i Linköping och många psykiatriska kliniker har också erfarenheter från möten med dessa kvinnor och söker sprida sina kunskaper. Jag vill också erinra om att regeringen under de senaste tre budgetåren har avsatt särskilda medel för att stödja kompetensutvecklingen när det gäller upptäckt och omhändertagande av personer som varit utsatta för trauma och tortyr. Bl.a. har medel lämnats till ett krigs och tortyrskadeprojekt i Göteborg. Projektet syftar särskilt till att beakta familjers behov, vilket möjliggjort att även kvinnor i större omfattning vänder sig till vårdgivarna inom projektet. Ett sätt att bidra till upprättelsen av dessa kvinnor är att de som begått brott mot dem ställs inför rätta. Det är i första hand staterna i området som skall se till att brott beivras. Sverige deltar aktivt i det internationella samfundets agerande för att dessa stater skall ställa krigsförbrytare inför rätta. Den mest centrala institutionen här är den internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien i Haag, som inrättats för att lagföra personer som är ansvariga för allvarliga brott mot internationell humanitär rätt begångna i f.d. Jugoslavien. Vid denna domstol kan åtal väckas mot en person även om anklagelserna mot honom redan prövats i nationell domstol eller om han omfattats av en nationell amnesti. Sverige har redan i ett inledningsskede verkat för att denna tribunal skulle komma till stånd. Vi är också beredda att ge skydd åt vittnen inför tribunalen. Slutligen vad gäller den NATO-ledda styrkan SFOR och dess möjlighet att gripa krigsförbrytare kan följande sägas. De FN-resolutioner som tillsammans med Daytonavtalet ligger till grund för SFOR:s agerande möjliggör ett kraftfullt militärt uppträdande främst i förhållande till avtalspartnernas stridskrafter. SFOR:s befogenhet att gripa personer som är misstänkta för krigsförbrytelser begränsar sig till att omfatta en skyldighet att agera i de fall en av tribunalen utpekad krigsförbrytare förekommer i samband med Sveriges uppfattning är att fredsöverenskommelsens parter måste ha det grundläggande ansvaret för att gripa och överlämna krigsförbrytare till Haagtribunalen. Den manifesterade oviljan att leva upp till denna förpliktelse utgör en allvarlig underlåtenhet i uppfyllandet av fredsavtalet. Detta kan utveckla sig till ett hot mot hela fredsprocessen. Sverige verkar tillsammans med andra för att de berörda staterna skall ta ett eget ansvar för fredsprocessen på denna punkt. Vår vilja att stödja dem i återuppbyggnad och närmandet till Europa är bl.a. avhängig deras samarbete med Haagtribunalen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Schori för svaret. Jag vill börja med att säga att jag inte har någon anledning att betvivla uppriktigheten i statsrådets upprördhet över våldtäkterna i forna Jugoslavien. Inte heller har jag någonting att anföra gentemot de åtgärder som redan nu görs för att uppmärksamma problemet internationellt. Det är också bra att vårdpersonalen i Sverige utbildas och att deras kunskaper och erfarenheter sprids. Det är bra att Sverige agerar för att krigsförbrytarna skall gripas och överlämnas till Haagtribunalen. Statsrådet och jag har dock olika uppfattning om SFOR:s ansvar, vilket jag återkommer till i en replik. Men trots att allt det som statsrådet säger är bra, är det ändå inte riktigt det som jag vill ha svar på. Jag vill veta vad vi gör med de asylsökande kvinnor från forna Jugoslavien som befinner sig i Sverige i dag. Då räcker det inte med att börja utbilda vårdpersonal - all vårdpersonal är inte utbildad. Vad som sägs om den psykiater som svarar en asylsökande kvinna från Bosnien som våldtagits och där verkligheten hunnit ikapp henne i form av djup ångest och depression så här: Det är normalt att känna som du gör. Det bästa du kan göra är att försöka glömma och ta långa stärkande promenader. Vad hjälper det henne när hon ständigt hör våldtäktsmännens hånskratt och de egna barnens skrik? Eftersom hon endast får akut vård kan hon heller inte räkna med psykoterapi. Det skulle hon säkert behöva för att bli kvitt minnena, eller ännu hellre ett permanent uppehållstillstånd. Det räcker inte heller med att hänvisa till Haagtribunalen som i och för sig är bra och som vi alla vill skall lyckas med sitt viktiga uppdrag. De fyra män som trängde sig in i hennes bostad när mannen befann sig i armén kommer aldrig att bli anmälda. Två av dem var militärer och två var civilklädda. En av dem var en granne och en annan kände hon igen. Hon kan namnge båda, men vad hjälper det. När hon utvisas tillbaka till sin hemby finns männen kvar. Det är till dessa män hon skall anmäla att hon blivit våldtagen. Varför skulle de ta upp hennes anmälan nu, tre år senare, när de vägrade när hon omedelbart efter våldtäkterna försökte anmäla. Då bara hånskrattade de och sade att hon fick skylla sig själv. Det är sådant som händer när man är gift med en muslim. Statsrådet säger i sitt svar att våldtäkt är en svår kränkning och att det krävs både tid och kunskaper hos vårdgivare av olika slag för att de våldtagna kvinnorna skall kunna känna tillit och våga börja tala om sina svåra upplevelser. Det är just detta som mycket handlar om. Den kvinna som jag har refererat till blev våldtagen av fyra män i sina barns åsyn. Eftersom de män som våldtog henne om och om igen sade precis som polisen sade när hon försökte anmäla våldtäkterna, att detta var beroende av att hon är gift med en muslimsk man, så avkrävde hon barnen ett löfte att aldrig berätta vad som hänt för pappan när han kom hem. När familjen sedan flyr till Sverige lämnar de in en gemensam ansökan. Inte kan hon då nämna att hon har blivit våldtagen. Mannen skulle ju inte få veta för att han inte skall skämmas över sitt ursprung. När hon väl sedan berättar för Invandrarverkets tjänstemän vad hon utsatts för tror man henne inte. Då handlar det inte bara om att vårdpersonalen måste ha kunskap. Då handlar det om att Invandrarverkets och Utlänningsnämndens personal måste ha kunskap. Jag pratade med en professor i gynekologi och obstetrik som en förberedelse inför den här debatten. Han berättade att det är mycket vanligt att svenska kvinnor inte vill att deras makar eller sambor skall få veta att de har blivit våldtagna. De är rädda för mannens reaktion och lägger inte sällan skulden på sig själva. Då måste man särskilt betänka att det svenska samhället aktivt tar avstånd från och fördömer våldtäkter, även om domarna i våldtäktsmål många gånger kan bli underliga. I de samhällen där de systematiska våldtäkterna begicks var det som en aktiv krigshandling och ett led i den etniska rensningen. Våldtäkterna har med andra ord stöd i de olika etniska grupperna, bara det inte drabbar kvinnor av den egna etniciteten. Jag skulle därför vilja veta vad statsrådet har för avsikt att göra för att lösa de problem som jag har tagit upp här vad gäller de asylsökande kvinnorna från forna Jugoslavien som finns i Sverige i dag.
Herr talman! Ulla Hoffmanns frågor gällde att i samband med att tillfälliga uppehållstillstånd har gått ut, är det många kvinnor som finns kvar i Sverige som har utsatts för våldtäkt, sexuella övergrepp och andra kränkningar. Hon frågar om man inte kan ge dem permanent uppehållstillstånd. Jag tycker inte att vi har fått svar på den frågan. Åtminstone är det ett undvikande svar. Det är helt klart att kvinnorna har traumatiska upplevelser. I svaret står det: UNHCR menar att skydd fortsatt bör ges till vissa grupper trots att krigshandlingarna upphört. En grupp som nämns är personer som utsatts för grym, förnedrande och omänsklig behandling, t.ex. i koncentrationsläger och då även kvinnor som utsatts för våldtäkter. Sverige har stött UNHCR:s bedömning på denna punkt och uttryckt detta vid en rad tillfällen. Betyder det att de inte skall skickas tillbaka, att de får permanent uppehållstillstånd när det tillfälliga har gått ut? Eller hur har man tänkt stödja dem? Det står också: I avgöranden från Statens invandrarverk har förekommit att flyktingstatus getts åt bosniska kvinnor som blivit utsatta för sådana övergrepp som vi här talar om. När grunder för flyktingstatus föreligger i ett ärende finns det inte anledning att tillämpa den särskilda bestämmelsen om förföljelse på grund av kön. Vad menas? Vad blir resultatet? Blir förföljelse på grund av kön skäl för uppehållstillstånd eller inte? Vi vet ju att våldtäkt används i strukturellt våld. I t.ex. Kosova bryter man sig in nattetid, hotar barn och kvinnor under täckmantel av att man söker vapen, våldtar kvinnorna osv. Det är helt riktigt som Ulla Hoffmann säger: Det är en skam. Det är inte någonting man går med till tribunalen i Haag. Det står i svaret att man skall få skydd, att Sverige också är berett att ge skydd åt vittnen inför tribunalen. Men vem vill skylta med det i Och hur många är det som har kommit dit? Vilka finns med, vilka har över huvud taget blivit kallade till tribunalen? Det är ett fåtal bosnier. Jag hoppas att Pierre Schori hörde ett radioinslag häromdagen. Det var väldigt avslöjande. Det är inte de riktigt stora bovarna och krigsförbrytarna som finns i Haag. Det är bara ett fåtal. De blir nog fällda. Men, som sagt, de blir inte fällda för de oerhörda brott som de har utsatt civilbefolkningen för. Så till frågan om utbildning. Visst är det bra. Men finns det några särskilda medel avsatta för det? Hur är det med krisen inom vården? Finns det verkligen utrymme för att ta hand om de människor, de kvinnor, som finns här i Sverige? Jag ringde flyktingsamordnaren i min kommun. Han framförde att människor som har utsatts för våldtäkt mår oerhört dåligt i Sverige. Jag tror att de väldigt ofta är undangömda. Vi har ett kallt klimat, både psykiskt, socialt och fysiskt, tycker jag. Så jag tror inte att de får så mycket hjälp i Sverige som det ser ut. Det ser bra ut på papperet. Så till SFOR. Man gjorde en manifestation enligt styrkan var med, både före och efter. Men den kunde inte ingripa. Den fick inte göra någonting. Det tycker jag är fruktansvärt. Den finns där, men den får inte göra någonting. Det handlar ju om att skydda civilbefolkningen. Det här är ett av de värsta trauman. Det är tortyr. Det används i det strukturella våldet, som jag sade förut. Hur kan det komma sig att Sverige, som är så bra och som agerar på den internationella arenan, kan bli fällt för tredje gången enligt tortyrkonventionen?
Herr talman! Det var en svensk läkare som riktade omvärldens och den svenska opinionens uppmärksamhet just mot massvåldtäkterna. Jag träffade Christina Doctare precis när hon kom hem. Vi bor på Lidingö båda två, och jag fick mycket nära och direkt höra hennes ingående berättelse om våldtäkter som ett politiskt och militärt instrument. Jag tror att alla som har att hantera flyktingfrågor har tagit mycket starkt intryck - Invandrarverket, Utlänningsnämnden och de myndigheter och institutioner som jag nämner i mitt svar. Det är klart att det i vissa fall alltid blir fråga om tilltro till en berättelse. Men man måste vara oerhört lyhörd med tanke på den skam som inte minst muslimska kvinnor upplever inför själva våldtäkten, även inför sina närmaste. Därför tror jag att det är oerhört viktigt att man fortsätter att utbilda sig i dessa frågor. Det är viktigt med kompetensutbildning för myndigheter och på andra håll, och det har avsatts särskilda medel för detta. Även på Invandrarverket och på Utlänningsnämnden, särskilt Invandrarverket, genomgår personalen utbildning i dessa hänseenden. Här, liksom i fråga om tortyr, tycker jag att det är viktigt att man skall gå efter principen benefit of the doubt, dvs. man skall hellre fria än fälla. Det kan uppstå enskilda fall där man inte kan komma till någon annan uppfattning än att det här inte håller. Men det är bortom vår bedömning. Den fråga som är underliggande, kanske också direkt ibland, i de två interpellanternas framställning är huruvida man skall ge uppehållstillstånd när det gäller förföljelse på grund av kön, på grund av humanitära skäl i synnerhet eller på grund av flyktingskäl som sådana. Jag menar att vi från första stund har givit flyktingstatus åt offren för kriget och då också åt kvinnor som utsatts för våldtäkter. När vi i den nya utlänningslagen från den första januari tillfogade förföljelse på grund av kön var det framför allt med tanke på könsstympning, som kulturellt tillämpas på en del håll. När det gäller f.d. Jugoslavien kan man säga att våldtäkt mer är ett uttryck för strukturellt våld eller används som ett inslag i krigföringen. Det används mot kvinnor, det används mot män, och man använder även tortyr av annan art. Jag menar att vi inte behöver fördjupa oss i frågan om man skall tillämpa det ena eller det andra. Vi har ju nu en lag, och vi har också tillämpning i praxis. Kvinnorna får skydd i Sverige och det är viktigt.

Herr talman! Jag skulle vilja återkomma till SFOR. Statsrådet Schori säger att det är fredsöverenskommelsens parter som har ansvaret för att gripa och överlämna krigsförbrytare. Amnesty International skriver om de olika Genèvekonventionerna: Det är IFOR:s och nu även SFOR:s uppgift att leta efter personer som är anklagade för att ha begått brott eller för att ha gett order om att grova brott skall begås. Man skall ta in personer oavsett deras nationalitet antingen till den egna nationella domstolen, till en annan stats domstol eller till en internationell domstol. Det finns med i olika konventioner som jag skulle kunna räkna upp. Men jag är övertygad om att statsrådet vet vilka de är. Jag ställer mig också frågande till att det i första hand är stater i området som skall se till att brott beivras och till Sveriges inställning, att parterna skall ha det grundläggande ansvaret. Vi kan titta tillbaka på det som hände under andra världskriget. Tysklands avsaknad av vilja att samarbeta kring krigsförbrytarfrågor är ju väl dokumenterad. Jag tror inte att Sverige skulle bete sig på något annat sätt om det gällde att gripa och överlämna våra egna medborgare till en internationell domstol. Det som jag tycker är den stora frågan nu är hur de här krigsförbrytarna över huvud taget skall kunna komma inför rätta, med tanke på det exempel jag drog - det finns alltså fler - om den här kvinnan. När hon kommer tillbaka till sin by skall hon alltså gå till den polis som har varit med och våldtagit henne och där man också tidigare vägrat att ta emot hennes anmälan och bara hånat henne därför att hon gift sig med en man av fel etnicitet. Hur skall hon kunna gå till de här människorna och anmäla brottet så att de kan gripas och sedan dras antingen inför den egna domstolen eller inför en internationell domstol? Det förstår inte jag. Jag tycker att det är bra och glädjande att statsrådet tar upp Christina Doctare. Det har talats för litet om hennes insatser just för de kvinnor som utsattes för systematiska våldtäkter. Jag tycker att hon i sin bok väldigt bra har beskrivit hur kvinnor reagerar när någonting sådant här har inträffat. Men jag skulle vilja veta vad som händer med de kvinnor som finns här i dag. Just det här med förföljelse på grund av kön tycker jag passar så bra in på de systematiska våldtäkterna. Det är ju inte så att de inte kommer att förföljas när de kommer tillbaka till sitt hemland, eftersom förövarna inte är gripna.
Herr talman! Tack för svaret! Min sista fråga gällde att trots att vi tycker det är så viktigt att komma till rätta med tortyroffer och att de skall kunna återupprättas har Sverige nu blivit fällt för tredje gången. Man kan fråga sig hur det kommer sig. Vad var det som orsakade det? Här säger man att parterna skall komma överens. Men precis som Ulla Hoffmann var inne på: När de kommer tillbaka kommer de tillbaka till samma polis som kanske har våldfört sig på dem. Det var det som t.ex. var uppe när de vittnade i Haagtribunalen - det var ju samma människor som stod där som hade tagit in dem, deras grannar osv. De kunde alltså inte gå på dem. Jag menar att det här är en väldigt bräcklig grund - att försöka få parterna att komma överens om vilka man skall föra till någon tribunal eller huruvida man skall föra upp det till Haag. Jag skulle vilja veta: Vad är det egentligen som har gjort att Sverige har fällts tidigare när det gäller tortyr? Det här med strukturellt våld är också något som man fortsätter med, och därför undrar jag: Hur agerar Sverige nu? Kosova är ju fortfarande en del av Förbundsrepubliken Jugoslavien, och där är 90 % albaner. Dessa blir hela tiden, trots att de är en majoritet, utsatta för strukturellt våld. Man kan säga att det råder en typ av apartheid, och där är människorna verkligen inte skyddade. Jag tycker att man måste agera innan det är för sent även där. Skall vi skydda människor nu efter det att kriget har upphört i det forna Jugoslavien får vi kanske också fundera på om det inte håller på att bryta ut ett nytt krig. Vi kan stå på tröskeln till ett nytt krig i Kosova.
Herr talman! En kvinna som utsatts för våldtäkt och som kommer hem till sin hemby och skall försöka få upprättelse - det är naturligtvis en väldigt svår sak. Men det är samtidigt en sak som det är väldigt svårt för oss att agera för härifrån. Däremot har vi en skyldighet och en plikt att ta oss an fallet om kvinnan befinner sig i Sverige, inger sin berättelse och söker asyl. Mig veterligt har ingen som kunnat åvisa och göra troligt att man utsatts för denna form av omänsklig behandling skickats tillbaka på något sätt. Det väsentliga är ju att man får flyktingstatus på grund av omänsklig behandling - inte att diskutera huruvida det skall vara för förföljelse på grund av kön, enligt den nya lagen, eller om det skall vara av andra skäl. Det viktiga är att man får skydd. När det gäller SFOR är det ingenting som vi styr med flyktinglagar, utan där handlar det om det stora, övergripande Daytonavtalet och vad det stipulerar samt SFOR:s mandat. Och det är ju, såsom jag angav i mitt svar, ett begränsat mandat när det gäller just att t.ex. rycka ut och gripa krigsförbrytare. Man kan bara göra det i linje med sin fredsfrämjande verksamhet, om man skulle råka stöta på Mladic eller Karadzic. Däremot tror jag inte att det finns några realpolitiska förutsättningar för att riskera en större militär konfrontation genom att rycka in i Pale och försöka få tag i dem. Det är realpolitiken, och det finns inte heller något tydligt mandat för detta. Därför får vi i stället fortsätta och försöka isolera, trycka på, stärka Haagtribunalen, erbjuda vittnesskydd i Sverige och - framför allt - isolera Paleregimen tills den inser att också den en dag måste sona sina synder. När det slutligen gäller det senaste fallet där Sverige för tredje gången har fällts i Tortyrkommittén kom det in i fredags, och jag har precis bara tittat som hastigast på det. Det daterar sig till 1995, tror jag. Personen i fråga är nu i Sverige och kommer naturligtvis inte att skickas till Peru. Om detta är väl bara att säga att det är oerhört svåra saker - att göra en bedömning av det enskilda fallet, huruvida man riskerar tortyr och annan omänsklig behandling eller inte. Här gick det till domstolen, till kommittén, och den har just till uppgift att göra vad vi kan kalla för en överprövning. Nu har den gjort det, och Sverige har nu att rätta sig efter detta. Jag menar att med de nya skrivningarna i lagen från den 1 januari har det här med tortyr blivit mycket tydligare. Förhoppningsvis skall vi undvika sådana här konflikter i framtiden.
Herr talman! Jag inser också svårigheterna för SFOR att kunna göra någonting. Det är förstås också svårt rent civilt - jag tror också att jag skulle dra mig för att gå in och försöka gripa Karadzic. Jag tror inte att jag skulle komma levande därifrån. De problemen förstår jag. Sedan gäller det vad vi kan göra åt dem. Vi skulle t.ex. kunna få den internationella polisstyrkan att agera på ett särskilt sätt, framför allt för att ge de här kvinnorna en viss trygghet. När de går skall de även kunna gå dit för att anmäla och få hjälp och stöd. Jag tycker också att det är svårt att agera härifrån för de här kvinnorna när de kommer tillbaka till byn, men frågan är vad vi kan göra innan de kommer tillbaka. Ett sätt är förstås att de får stanna, att det här blir tillräckliga skäl för att de skall få stanna och att Invandrarverket och Utlänningsnämnden nu uppfattar dessa, skulle jag vilja säga, väldigt klara signaler från statsrådet. Jag vet sedan tidigare att statsrådet tar frågorna om våldtäkter som krigshandling på fullaste allvar. Jag tvivlar inte en sekund på det. Men jag har också förstått, efter samtal med Utlänningsnämnden, att det som vi säger här i kammaren inte spelar någon större roll för invandringsmyndigheterna. De vill bara ha lagtext osv. Därför får vi väl försöka driva det här på något annat sätt. Jag skulle ändå - jag vet inte om statsrådet har någon talartid kvar - vilja veta hur vi skall kunna göra någonting för de kvinnor som finns här i dag och som har utsatts för våldtäkterna.

Herr talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av mina uttalanden i nyhetsprogrammet Rapport i SVT 2 den 10 april. Intervjun i programmet föranleddes av att en kontorslokal vid flyktingförläggningen i Alvesta hade eldhärjats. Den svenska flyktingpolitiken skall vara human, tydlig och trovärdig. Det är en mänsklig rättighet att söka asyl, och det är en rättighet att få en noggrann prövning av asylansökan. Många av de människor som söker sig till Sverige har traumatiska upplevelser i form av tortyr och annat bakom sig, såsom vi just talade om här. Inte minst av denna anledning är det viktigt att vi kan erbjuda en trygg och säker tillvaro för de asylsökande som bor på våra förläggningar. De allra flesta ställer upp bakom dessa ideal, men tyvärr finns det, har vi fått erfara, undantag. Flyktingförläggningar i Sverige har under de senaste åren drabbats av attacker med främlingsfientliga förtecken. indicier som var riktade mot flyktingförläggningar. I de värsta fallen handlade det om korsbränning, brandbombsattacker och sprängning av en tvättstuga. Förövarna har varit allt från rasist och nazistgrupper till ungdomar och fyllerister. Oavsett graden av brottslighet och förövarens identitet måste vi agera kraftfullt när sådana brott inträffar. Rasistisk och nazistisk brottslighet är inte bara ett hot mot demokratin och öppenheten - den ger också upphov till ångest och rädsla bland asylsökande och människor med utländsk bakgrund som bor i Sverige. Det är ett uttryck för den allra uslaste feghet och inskränkthet att ge sig på dessa utsatta och drabbade människor. Vi, som vill försvara demokratins ideal, har ett gemensamt ansvar att reagera när hot mot demokratin och enskilda människor uppkommer. Det visade sig i det aktuella fallet i Alvesta att det - lyckligtvis - inte var fråga om ett rasistdåd. Jag anser emellertid fortfarande att den som tänder eld på en kontorslokal vid en flyktingförläggning har brustit stort i omdöme. Att det i detta fall visade sig att det var en asylsökande som var skyldig till brottet ändrar inte min generella inställning. Sålunda ämnar jag inte heller vidta några åtgärder med anledning av mina uttalanden. Arbetet för ett öppet och tolerant Sverige måste drivas ständigt och på bred front, vilket jag också gav uttryck för i nyhetsinslaget. Det gäller att vara tydlig i sin inställning, att liera sig med goda krafter och, inte minst, att ta avstånd från krafter som vill isolera och stänga ute.
Herr talman! Jag håller självklart med om att flyktingpolitiken skall vara human, tydlig och trovärdig. Det tycker jag är helt onödigt att poängtera i en riksdagsdebatt. Baserat på den inställningen har Sverige faktiskt i stort sett lyckats hålla borta rasism, nazism och även kommunismens avarter. Den här interpellationsdebatten baseras på att en brand anlades vid en flyktingförläggning. Statsrådet yttrade sig någon timme senare och sade att detta hade utförts av förstelnade och förvirrade hjärnor. I detta fall hade dådet faktiskt utförts av en asylsökande som misstänkte att han inte skulle få asyl i Sverige. Det är inte första gången som en ledande politiker gör ett sådant uttalande. Det blev stora rubriker i medierna, men när det visade sig att det inte var som man trodde blev det tyst. Jag tycker att statsrådets agerande är ett skolexempel på om man vill skapa missförstånd. Då agerar man på det sätt som statsrådet gör och som tyvärr en del andra ledande politiker har gjort tidigare. indicier. Det är ett litet väl konstigt ord i detta sammanhang, eftersom det har hänt, hoppas jag. Han nämner korsbränning, brandbombsattacker och sprängning av en tvättstuga. Han nämner även att förövarna har varit nazister, fyllerister och ungdomar. Men om vi skall vara ärliga så har en del av de tråkigheter som har skett på förläggningar utförts av asylsökande och handlar oftast om konflikter mellan asylsökande grupper. Det kan jag inte blunda för, eftersom man kan läsa om det i tidningarna ganska ofta. Det är beklagligt vem som än utför detta. Men om man bara pekar ut en grupp cementerar man bara de missförstånd som tyvärr finns i alltför stor omfattning. Herr talman! Visst skall vi motverka, bekämpa och bestraffa rasistiska brott. Samtidigt får det inte bli som det är i Halland och som visades på TV i går, där Polisen av tidsbrist får kasta bort tusentals anmälningar. En del av dessa brott var av ganska kvalificerad art. Folk måste kunna förstå hur vi politiker tänker och reagerar. Till sist skulle jag vilja ställa två frågor till statsrådet. Vilka krafter av betydelse är det i dag enligt statsrådet som agerar för att vi skall isolera och stänga ute Sverige? Det var något i det som statsrådet sade som jag uppfattade som en liten insinuation. Han talade om vi som försvarar demokratins ideal. Vilka är vi, och vilka är de som inte ställer upp avseende försvaret av demokratins ideal?
Herr talman! Det som jag sade i nyhetsinslaget var följande: Detta visar - detta dåd - att här finns människor som antingen är förvirrade i sinnet eller förstelnade i själen. Det finns ingen anledning att ta tillbaka detta uttalande. Det var en människa som var förvirrad i sinnet som begick detta dåd. Sten Andersson har gjort många inlägg om flyktingpolitiken i och utanför riksdagen under årens lopp. Alla har varit kritiska mot flyktingpolitiken. Alla har fört in olika typer av glidande fördomar, anser jag. Nu säger han också att mycket händer mellan flyktinggrupper på flyktingförläggningar. Han missar aldrig ett tillfälle att ta upp sådana saker. Inga av hans inlägg, interpellationer, frågor eller tal har handlat om inlevelseförmåga i människors lidande, i förföljdas och förtrycktas helvete. Visst skall man beivra alla typer av brott som begås, och man skall kräva respekt för lagen av alla, av asylsökande, av dem som har fått asyl och av svenskar och infödda i allmänhet. Men samtidigt som vi visar respekt för lagen måste vi ha respekt för förföljda människors situation och för flyktingskapets problem, trauma och helvete. Sten Andersson frågade vilka det är som inte står för demokratins ideal i detta sammanhang. Jag kan t.ex. nämna en församling som heter Folkviljan och massinvandringen. Den består av en rad organisationer med ett litet antal människor men med mycket obskyra och, som jag ser det, odemokratiska åsikter. Där har Sten Andersson deltagit i möten. Han borde därför känna dessa människor bättre än jag.
Herr talman! Man borde nästan bli stolt över att ett statsråd har noterat allt som jag har sagt och skrivit under de senaste åren. Jag har varit mycket kritisk mot svensk flyktingpolitik. Det står jag för. Jag vet också att alla mina motioner och artiklar framför allt under de senaste tre veckorna har luslästs av medier i alla dess former och kanske även av en del personer på vissa departement. Men ingen har vid ett enda tillfälle - tydligen till stor sorg - kunnat finna att jag vid något tillfälle har kritiserat en enskild flykting eller ett enskilt flyktingkollektiv. Jag tycker att föreningen Folkviljan och massinvandringen, som jag inte är medlem i, har fått så enormt mycket reklam under de senaste veckorna. Frågan är om den är värd all denna reklam. Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet. Jag vet att massmedier även i detta fall har kontrollerat denna förenings styrelse in på bara märgen. Men ännu har man inte, enligt medier, funnit något som skulle peka på att denna sammanslutning är obskyr. Vad är det för information som statsrådet sitter inne med och som tydligen i stort sett Sveriges samlade journalistkår tydligen har misslyckats med att hitta? När statsrådet gör ett sådant uttalande i Sveriges riksdag förutsätter jag att det finns någon som helst grund för det. Om det inte finns det, tycker jag att det är, för att använda statsrådets egen terminologi, uselt att kasta ut ett påstående som man så att säga inte har på fötterna för.
Herr talman! Jag tycker att det vore närmast en plikt för Sten Andersson själv när han deltar i den här typen av sammankomster att ta reda på vilka som ingår. Folkviljan och massinvandringen - bara i ordet ligger ju felaktigheten, förvridningen och perversionen. Jag har tagit in information om vilka som ingår i den här typen av nätverk som de vill skapa. Och där finns allehanda figurer. Det tycker jag att även Sten Andersson borde ha gjort innan han gick in och lierade sig med dessa krafter och gav dem ytterligare legitimitet i kraft av sitt riksdagsledamotskap. Han kan få den här listan av mig sedan.
Herr talman! Jag vet inte hur långt ett statsråd får lov att gå, men att tala om allehanda figurer! Vi har i den här debatten t.ex. fått höra att de personer som jag vet har informerat har haft ett förflutet bakom bom och galler, böter och allting. Men det får inte jag lov att vidareförmedla, trots att det finns offentliga domar. Det finns alltså fem personer i den styrelsen. Det är ett rätt litet antal. Där finns tydligen personer som statsrådet ensam i hela det mediala Sverige har uppgifter om. Jag skall med glädje ta emot den lista som statsrådet har. Det kan inte vara så att man skall döma en organisation baserat på att det kommer 2 personer av 200 som åskådare på ett möte. Jag vet t.ex. att när LO:s ordförande Bertil Jonsson förstamajtalade i Malmö satt det tolv stycken skinheads där. Inte kan man väl beskylla Bertil Jonsson för att han talade för nazister eller för skinheads. Jag måste säga att det finns ett uttryck som har försvunnit i den här debatten om Folkviljan. Det var statsrådet Schori som kom in på detta. Jag sade så här: Jag ber om ursäkt för en sak. Jag har i riksdagsdebatter jämställt skinheads med amöba. Men det ber jag om ursäkt för, och det bad jag om ursäkt för, därför att amöban faktiskt har en fungerande hjärncell. Det uttrycket kommer av mycket konstiga skäl aldrig fram till medierna. Tack, herr statsråd, ge mig gärna den lista som statsrådet läste upp här i dag.

Herr talman! Elisa Abascal Reyes har frågat mig dels om jag avser att verka för ett klargörande av vilka principer som kan åsidosätta ett skyddsbehov hos en person, dels om jag avser att verka för att ändra den praxis som fråntar personer som stämplats som terrorister rätten till fristad och dels om jag avser att verka för att svenska myndigheter i Peru följer upp fallet Velita Flores. Frågorna har ställts främst mot bakgrund av uppgifterna om att den peruanske medborgaren José Luis Velita Flores skall ha gripits och utsatts för övergrepp efter att han avvisats från Sverige. I interpellationen söker Elisa Abascal Reyes antyda att regeringen skulle vara oinformerad om förhållandena i Peru. Det är ingalunda fallet. Jag vill påminna om att jag bara för några veckor sedan här i kammaren uttalade att situationen rörande de mänskliga rättigheterna i Peru, trots vissa förbättringar, är långt ifrån tillfredsställande och att Sveriges regering därför är angelägen om att på olika sätt fortsätta att ge stöd till arbetet för de mänskliga rättigheterna i Peru och det pågående demokratiarbetet där. Vad gäller Elisa Abascal Reyes första fråga, om jag avser verka för ett klargörande om vilka principer som kan åsidosätta en persons skyddsbehov, har jag följande svar. Grunderna för rätten till uppehållstillstånd finns reglerade i 3 kap. 4 § utlänningslagen. Den huvudregel som slås fast där är att flyktingar och skyddsbehövande i övrigt har rätt till uppehållstillstånd. I vissa fall får dock uppehållstillstånd vägras. Bl.a. stadgas att t.ex. flyktingar får vägras uppehållstillstånd av hänsyn till vad som är känt om vederbörandes tidigare verksamhet eller med hänsyn till rikets säkerhet. Motsvarande reglering fanns även före den från årsskiftet gällande utlänningslagstiftningen. Stadgandet tar således bl.a. sikte dels på sådana omständigheter som medger undantag i enlighet med artikel 1 F i 1951 års Genèvekonvention angående flyktingars rättsliga ställning, dels på situationer då det med hänsyn till rikets säkerhet inte är möjligt att ge asyl. Det finns även andra undantag angivna i utlänningslagen. Enligt artikel 1 F i Genèvekonventionen är konventionens skyddsbestämmelser inte tillämpliga då det finns allvarliga skäl att anta att personen har förövat brott mot freden, krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten, förövat grovt icke-politiskt brott utanför tillflyktslandet eller gärningar stridande mot FN:s syften och grundsatser. Den borgerliga regeringen bedömde år 1992 att denna uteslutandegrund i Genèvekonventionen var tillämplig i vissa peruanska asylärenden. Även den nuvarande regeringen har år 1995 i några vägledande beslut bedömt att konventionens skyddsbestämmelser inte var tillämpliga. I sammanhanget önskar jag också understryka att det är en organisations metoder och handlingar som är avgörande för bedömningen om en person får anses omfattas av nämnda uteslutandegrund eller inte. Det förhållandet att en person verkat för en gerillarörelse är således inte i sig avgörande. Jag kan inte kommentera enskilda fall. Några av personerna beviljades emellertid uppehållstillstånd, även om det bedömdes att konventionens skyddsbestämmelser inte var tillämpliga. Jag vill också påminna om att Sverige har ratificerat FN-konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och även den europeiska konventionen mot tortyr. Som en följd av Sveriges förpliktelser enligt FN-konventionen mot tortyr infördes i 1989 års utlänningslag ett generellt förbud mot att verkställa avlägsnandebeslut till ett land, om det finns grundad anledning tro att utlänningen löper risk för dödsstraff, kroppsstraff eller tortyr. Motsvarande hinder hade enligt praxis gällt tidigare. I syfte att göra lagstiftningen ännu tydligare infördes vid årsskiftet i utlänningslagen dessutom en särskild skyddsbestämmelse för dem som är i fara att straffas med döden eller med kroppsstraff eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Även artikel 3 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som numera är en del av vår nationella lagstiftning, utgör hinder mot att sända en person till ett land där han eller hon löper risk att utsättas för tortyr. Till skillnad från Genèvekonventionen är skyddet mot att skickas till ett land där man riskerar tortyr eller omänsklig behandling absolut. Avslutningsvis önskar jag understryka att det avgörande vid skyddsbedömningen är om det i det enskilda fallet finns skälig anledning tro att vederbörande vid ett återvändande till hemlandet är i fara att utsättas för något av de nämnda övergreppen. Såväl regeringen som Invandrarverket och Utlänningsnämnden måste naturligtvis följa lagstiftningen och beakta våra internationella åtaganden. Med stöd av det jag redovisat anser jag att den nuvarande lagstiftningen i de avseenden som Elisa Abascal Reyes tar upp är tydlig och står i överensstämmelse med internationella konventioner. Vad gäller den andra frågan anser jag att den får anses besvarad genom den redovisning om bl.a. Genèvekonventionens och utlänningslagens bestämmelser som jag nu lämnat. Vad slutligen gäller Elisa Abascal Reyes fråga om jag avser verka för att svenska myndigheter i Peru följer upp fallet Velita Flores kan jag meddela att så redan har skett. Naturligtvis gör ambassaden sitt yttersta för att följa upp fallet och utreda vad som verkligen hände honom vid ankomsten till Peru. Även om utredningen ännu inte är helt avslutad kan jag redan nu meddela kammaren att svenska ambassadören i
Herr talman! Jag vill först och främst tacka statsrådet för ett långt och utförligt svar. I inledningen till detta sade statsrådet att jag i min interpellation sökt antyda att regeringen skulle vara oinformerad om förhållandena i Peru. Statsrådet tillbakavisar detta och hänvisar bl.a. till den interpellationsdebatt som hölls i kammaren den 22 april med anledning av Eva Zetterbergs interpellation om situationen i Peru, där statsrådet närmare beskrev sin uppfattning av situationen. Jag vill understryka att jag inte på något sätt menar att statsrådet, som jag väl vet har en djup och bred kunskap om förhållandena i Latinamerika, skulle vara okunnig i denna fråga. Han, liksom jag och många andra är väl medvetna om att rättssäkerheten i landet är långt ifrån intakt och att situationen i Perus fängelser är långt ifrån klanderfri. Förhoppningsvis framgår det av detta att jag i alla fall inte är intresserad av någon prestigedebatt. De antydningar som statsrådet emellertid gör i sitt svar utgör en retorisk beskrivning av orsaken till min interpellation, nämligen att personer med uppenbart skyddsbehov avvisats enligt praxis om nekat skyddsbehov för viss organisationstillhörighet. Jag ifrågasätter denna praxis mycket starkt. Statsrådet redogjorde i sitt svar för de konventioner som är tillämpbara. De undantag som statsrådet tar upp är enligt min mening, med hänsyftning till det enskilda fall som beskrivs i interpellationen, inte tillämpbara. Det finns endast några diffusa uttalanden från säpos ledning som styrker att MRTA-medlemmar skulle vara ett hot mot rikets säkerhet. Likaså gäller individuellt ansvar och juridiskt ansvar för svåra krigsförbrytelser. Det räcker alltså inte bara att ha varit medlem, man måste även ha utfört en handling. Någon sådan bevisning, om direkt brottslig handling, har inte skett i några av fallen, ej heller i det konkreta fall som jag tagit upp i interpellationen. Här blev organisationstillhörigheten huvudskäl för avvisning. Det viktigaste i statsrådets svar år dock att man hänvisar till den individuella prövning som sker av de asylsökande från fall till fall. Jag vill här ställa detta svar mot två uttalanden som starkt motsäger detta. Det gäller för det första ett uttalande från Invandrarverkets generaldirektör Johan Fischerström i Expressen den 14 april: "Människor som är medlemmar i gerillaeller terroristorganisationer är undantagna allt skydd enligt internationella regler." Detta påstående talar för en generell behandling och mot individuell prövning. För det andra kommenterade statsrådet Leif Blomberg i oktober 1995 avvisningen av en peruan med följande ord: "Personer som har varit verksamma i organisationer som arbetar med terror, våld och tortyr som medel har inte rätt till asyl i Sverige." Också detta talar emot en individuell prövning. Dessa två uttalanden visar klart och tydligt att enbart organisationstillhörighet, som för övrigt inte är straffbar i Sverige, bedöms generellt. Jag noterar även att statsrådeet inte valt att i sitt svar kommentera detta citat, som finns med i interpellationen. I dag har vi även nåtts av beskedet att FN:s kommitté mot tortyr kritiserar Sveriges regering för en avvisning av asylsökande till Peru 1995. Enligt kommittén skulle det sakna betydelse vilken organisation personen varit verksam i, om personen löpte risk att bli torterad. Denna kritik står i motsättning till 3 kap. 4 § utlänningslagen. Min fråga blir således: Kommer regeringen att beakta denna kritik och i så fall på vilket sätt? Det är naturligtvis så att min interpellation grundar sig på etiska frågeställningar. Jag hävdar att den som utvisar en person medveten om att denna kan riskera tortyr är medansvarig för detta. Har den svenska regeringen någon uppfattning i frågan? Jag hävdar vidare att aktivitet i en gerillaorganisation måste ses i ett helhetsperspektiv. Utan att på något sätt rättfärdiga våldshandlingar vare sig i krig eller i enskilda attentat som utförs av en gerillaorganisation menar jag, att när handlingen fördöms måste man ta hänsyn till under vilka omständigheter en människa eller en grupp verkar. När det gäller en stat som själv agerar odemokratiskt och med terror som medel är det att göra det lätt för sig att enbart fördöma ena sidan. När statsrådet hävdar att enbart gerillaverksamhet inte räcker utan att även organisationens metoder beaktas vill jag hänvisa till det som jag sagt om hänsyn till ett lands situation. I detta fall visar det sig även att MRTA endast står för någon eller några procent av det grova politiska våldet i Peru. I det fall som jag tar upp i interpellationen framgår det även att Velita Flores gått ur organisationen två år efter att han sökt asyl i Sverige. Hur länge måste en människa bära ansvaret för sina tidigare handlingar?
Herr talman! Jag kommenterar inte citat från andra personer. Jag har en lång erfarenhet av att det som står i pressen inte alltid är exakt korrekt. Särskilt när det gäller så här grannlaga saker tror jag att man inte alltid skall utgå från det som står i tidningarna. Men en sak är klar, och det säger jag också i mitt svar, nämligen att skyddet mot att skickas till ett land där man riskerar tortyr eller omänsklig behandling är absolut. Det är svårt med definitionerna av begrepp som terrorister, gerillarörelser och befrielserörelser. Det finns faktiskt inte någon riktig definition av terrorism som håller fullt ut. Det har också att göra med den ideologiska kamp som länge pågick mellan olika kolonialmakter, supermakter och andra om dessa definitioner. Vad vi har utgått från här är dock den enskilda människans situation - om det finns skyddsbehov eller inte, om det finns humanitära omständigheter eller inte. När det gäller fall avseende tortyr är skyddet absolut. Man får inte skicka tillbaka vederbörande. När vi i det aktuella fallet fick kunskap om att något hade hänt personen Velita Flores väckte vi omedelbart den svenske ambassadören i Peru, där annan tid gäller. Vi bad honom agera för att ta reda på vad som hade hänt. Jag menar att det är vårt ansvar att göra så när den här typen av uppgifter kommer. Jag och mina medarbetare har följt det här fallet dagligen fram till i dag, då ambassadören i Lima kommit hem och vi har haft ett nytt samtal. Jag kan inte komma fram till någon annan slutsats än att man har varit mycket noggrann och mycket aktivt och seriöst har följt upp det här fallet, som inte är glasklart. Man har inte kunnat belägga de uppgifter som först kom ut, att Velita Flores fördes bort flera timmar för att torteras grovt, att han sedan är försvunnen osv. Fortfarande löper en undersökning, och när den är klar kan jag redovisa den. Jag har i det här fallet ett stort förtroende för vår ambassadör, som inte bara har kontakter med Velita Flores familj och med experter på mänskliga rättigheter, advokater som vi kopplar in i sådana här fall, utan faktiskt också med Velita Flores själv.
Herr talman! Statsrådet säger att skyddet är absolut. Men om det finns ett praxisbeslut som säger att man med tanke på en persons tidigare verksamhet kan åsidosätta dennes behov av skydd inför ett hot, hur kan skyddet då vara absolut? Jag ifrågasätter alltså praxis. Hur generellt tillämpas den egentligen, och hur kan man hänvisa till en individuell prövning när det inträffar fall som de med Velita Flores och Napoleon Aponti och som det fall som FN:s kommitté mot tortyr har behandlat? Statsrådet vill inte kommentera citaten. De skulle kunna dementeras på något sätt, men det har inte skett. Det finns liknande uttalanden från dåvarande kulturminister Birgit Friggebo angående hur denna praxis skall tillämpas. Man har inte rätt tillämpat uppehållstillstånd och tidsbestämmelser för den som har varit medlem i en sådan här organisation. Jag skulle vilja veta dels hur man kommer att besvara kritiken från FN:s kommitté mot tortyr, dels vad det säger om den enskilda prövningen i Sverige. Statsrådet har menat att man har en god uppfattning om förhållandena i Peru. Hur kan det då komma sig att den här kritiken kommer och att det här är ett av många fall?
Herr talman! Först och främst är det här inte ett av många fall. Det är lyckligtvis bara i knappt en handfull fall som Sverige har fällts i den här kommittén. Det är en mycket svår uppgift för myndigheter att bedöma en persons berättelse. Ibland kan det få den följden att den internationella institution som nästan har rätt att överpröva nationell lagstiftning kommer fram till ett annat resultat. Då utgår man från den enskilde individens situation, inte bara situationen i landet. I det aktuella fallet har Sverige bara att rätta sig efter det beslut som har fattats, om personen i fråga är kvar i Sverige. Jag anser att den nya utlänningslagen är så tydlig i skrivningarna om tortyr att det här förhoppningsvis inte skall upprepas. I fråga om tortyr är det en absolut regel att man inte får utlämna en person som riskerar att utsättas för tortyr eller annan förnedrande behandling. Det tar över allt annat. I övrigt har jag alltså, herr talman, inte mer att tillfoga. Jag tycker att jag har besvarat Elisa Abascal Reyes i mitt långa och utförliga svar.

Herr talman! Det blir ju en häxprocessituation för en person som uppger tidigare medlemskap i MRTA som skäl för att få stanna. Om det blir känt att en person har varit medlem i en sådan organisation, kan man vänta sig väldigt komplicerade rättegångar i Peru för den personen, när han eller hon kommer tillbaka. Det kan bli ett väldigt långt fängelsestraff med fruktansvärda förhållanden i fängelserna, tortyr och annan vanskötsel av människor. Det är därför en fara för en person redan att uppge att man har tillhört MRTA. Samtidigt som man säger att man behöver skydd därför att man har varit medlem i MRTA säger regeringen: Har du varit medlem i MRTA, faller du under den antiterroristpraxis som vi har fattat beslut om. Med hänsyn till din tidigare verksamhet har du inte rätt till skydd. Det blir alltså en häxprocess, ett dilemma. Statsrådet rättade mig och sade att det var fråga om bara knappt en handfull fall, inte många fall. Jag syftade inte på de tillfällen när regeringen har kritiserats av FN:s kommitté mot tortyr utan på de människor som har skickats tillbaka. De är ganska många. Man inväntade också en praxis innan man beslöt att skicka tillbaka personer. Jag föreslår helt enkelt att man skriver om 4 kap. 3 § så att den blir tydligare och mer i överensstämmelse med den kritik som man har fått. Det som stadgas där om vad som är känt om utlänningens tidigare verksamhet bör alltså förtydligas.
Herr talman! Jag vill bara klargöra att personer som har uppgivit medlemskap i organisationer av typen MRTA och även PKK har exkluderats från att bli avvisade och alltså har fått tillstånd att stanna i Sverige. Det finns också sådana undantag. Återigen: Man behöver inte skriva om lagen. Det är definitivt så som jag sade i mitt svar, nämligen att om man riskerar tortyr blir det inte tal om avvisning. Slutligen: Vi känner ett starkt ansvar för en person som skickas i väg till ett annat land. Jag kan säga att de advokater som har blivit inblandade tillsammans med ambassadören och även den hemmaorganisation som Velita Flores har anlitat i Lima har understrukit att han själv inte har någonting att frukta, eftersom han inte är efterlyst.

Herr talman! Christina Pettersson har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att bevara en levande skärgård. Inledningsvis vill jag framhålla att frågor om en levande skärgård och dess näringsstruktur är utomordentligt viktiga. Landshövdingen i Stockholms län har nyligen i ett brev också uppmärksammat regeringen om skärgårdens situation. Vad jag i detta sammanhang främst vill inrikta mitt svar på är de aviserade besparingar som trafikverket Sjöfartsverket ämnar vidta för att uppfylla de krav som riksdagen har ställt på verket och dess verksamhet. Sjöfartsverkets huvudsakliga uppgift är att se till att sjöfart kan bedrivas året runt i svenska farvatten och på samtliga svenska hamnar av betydelse under säkra och effektiva former. Vidare ansvarar verket för säkerheten ombord på svenska fartyg, oberoende av farvatten. Sjöfartsverket är ett affärsverk, och med detta följer att riksdag och regering uttalar vissa mål inte endast vad beträffar själva verksamheten utan även vad beträffar verkets ekonomi. Sjöfartsverket har att självständigt ta ställning till hur de övergripande målen skall uppnås. Sjöfartsverket skall sträva efter att detta sker på ett kostnadseffektivt sätt. Som ett led i detta har regeringen föreslagit och riksdagen fastställt vissa ekonomiska mål. För att uppfylla de krav som ställts från regering och riksdag har Sjöfartsverket inlett ett arbete med att effektivisera sin verksamhet, dvs. för att använda de tillgängliga resurserna på ett bättre sätt. Den tekniska utvecklingen medför ju också att förutsättningarna för verkets sätt att utföra verksamheten förändras. Förändras förutsättningarna krävs ofta en översyn av själva organisationen. Detta är inte något unikt för Sjöfartsverket. För närvarande genomför därför verket en genomlysning av sin organisation. Jag vill dock poängtera att Sjöfartsverket inte lämnar skärgården. Skärgården kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig och viktig plats för verkets verksamhet. Tittar man exempelvis på Sandhamn och Landsort finner man att ändå ett femtontal tjänster på respektive plats kommer att finnas kvar. Det är också fullt klart, både för mig och för Sjöfartsverket, att de åtgärder som vidtas definitivt inte får innebära att sjösäkerheten åsidosätts. Som jag tidigare deklarerat ett antal gånger under våren är detta också vad departementet kommer att följa när vi informerar oss i frågan.

Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka kommunikationsministern för svaret. Jag vill också uttala att det är mycket positivt att vi är helt överens om att frågor som rör en levande skärgård och dess näringsstruktur är mycket viktiga. Min uppfattning är också att arbete för en levande skärgård är ett nationellt intresse. Vår skärgård är unik i världen, och det finns stora utvecklingsmöjligheter, inte minst när det gäller turismen. Men för att man skall kunna ha en levande skärgård måste det finnas möjligheter att bo permanent och att verka i skärgården. Det måste också finnas arbetsplatser och tillgång till samhällets service. När vi har begränsade resurser till vårt förfogande är samordning och gemensamt nyttjande av de resurser vi har en viktig väg. Stockholms läns landsting satsar varje år mer än 100 miljoner kronor på verksamheter i och för skärgården. Det är allt från Waxholmsbolagets trafik och Skärgårdsstiftelsens verksamhet till projektet Skärgårdskraft. Landstinget har under många år sett som sin uppgift att medverka till att i skärgården skapa varaktig sysselsättning, bra kommunikationer och service. Det har bidragit till att kommunerna inte bara kan behålla utan även bygga ut exempelvis skolverksamhet. Om vi skall ha en levande skärgård måste det finnas människor där, familjer som bor och verkar i skärgården. Det går inte att ha en levande skärgård några få sommarmånader. Sedan 1974 har befolkningsutvecklingen i skärgården varit positiv. Då beslutade Stockholms läns landsting att göra en helhetssatsning utifrån den då gjorda skärgårdsutredningen. Jag ifrågasätter inte behovet av rationalisering och effektivisering eller att ny teknik skapar förändrade förhållanden och även nya möjligheter, men jag saknar en samhällsekonomisk konsekvensanalys. Besparingar inom Sjöfartsverket kan innebära ökade kostnader inom exempelvis tull och polis. En annan aspekt är om det går att ersätta människor med teknik. Kan man ersätta det mänskliga ögat? Det finns tre huvudinfartsleder till Stockholm: Landsortsleden, Sandhamnsleden och Söderarmsleden. Jag vill litet kort uppehålla mig vid Söderarms lots och sjöräddningsstation. Man räknar med att det där passerar ungefär 5 000 färjor varje år. Där finns också tusentals fritidsbåtar. Jag förstår reaktionerna från många som tillhör det s.k. båtfolket och som är emot att man drar in sjöräddningen och lotsningen just före Furusundsleden. Här är det svårt att finna att tekniken kan ersätta det mänskliga ögat. Detta kan på ett helt annat sätt bedöma annalkande väderomslag. Det har här anförts att Sjöfartsverket inte lämnar skärgården. Det är sant, men man drar in verksamhet från skärgårdsöarna, där båttrafiken är intensiv och där det händer saker. Som jag inledningsvis sade är det viktigt med arbetsplatser i skärgården. De förslag som nu finns går ut på att man med insättande av teknik skall kunna dra in arbetsplatser till fastlandet. Jag vill ställa frågan om man inte kan göra tvärtom, dvs. utlokalisera arbetsplatser med hjälp av insättande av teknik.
Herr talman! Sjöfartsverkets förslag om neddragningar av verksamhet vid Landsort, Sandhamn och Söderarm motverkar direkt de åtgärder som bl.a. landstinget genomför i syfte att åstadkomma en levande skärgård. För en levande skärgård krävs att människor bor i den året om. Syftet med landstingets satsning kan omintetgöras av besparingar i ett statligt verk. Det kan leda till en samhällsekonomisk förlust när en helhetssyn saknas. Jag förstår att Sjöfartsverket för att klara de av riksdagen fastställda ekonomiska målen måste effektivisera och rationalisera sin verksamhet. Jag är också medveten om att Sjöfartsverket självständigt har att ta ställning till hur de övergripande målen skall uppnås. Men om Sjöfartsverkets huvudsakliga uppgift är att se till att sjöfart kan bedrivas året runt i svenska farvatten och på samtliga svenska hamnar av betydelse under säkra och effektiva former, förstår jag inte Jag skall exemplifiera med Landsort som ligger i min hemkommun Nynäshamn. Landsort är en av Sveriges äldsta lotsplatser, från 1500-talet, och har en strategisk betydelse för sjöfarten. Här finns 25 personer, bofasta året runt. Enligt Sjöfartsverkets förslag försvinner 15-18 personer från Landsort. 6 utkikar tas bort helt. Båtsmän och lotsar flyttas till fastlandet, närmare bestämt Ankarudden på Torö. Lotsarnas placering på Ankarudden betyder att de inte alltid kan uppfylla Sjöfartsverkets huvudsakliga uppgifter, dvs. främst se till sjösäkerheten. Ibland går det inte att ta sig ut från Ankarudden på grund av att isen ligger tjock i viken. Vem skall då lotsa fartygen genom vår ömtåliga skärgård? Hur länge ligger fartygen på redden och väntar på lotsen? Finns det risk för att fartygen får dispens att gå utan lots? Sjöfarten ökar enligt uppgifter från flera håll. Lotsningen över Landsort har mer än fördubblats de senaste åren. En ökning av sjöfarten kräver sjösäkerhet, och det kräver lotsar som finns i skärgården. Jag tror att det mänskliga ögat är överlägset tekniken i det här sammanhanget. Tekniken behövs. Men tekniken kan slås ut, och självfallet även människan. Men skall man arbeta i skärgården krävs det också att man bor där. Öar med en fyr som behöver ses över bara en gång om året kan inte kallas en levande skärgård. Jag saknar en helhetssyn och en samordning i den här frågan. Ett stort problem i samhället i dag är sektorsgränserna. Vi måste lära oss att samverka bättre över sektorsgränserna på alla nivåer. De krympande resurserna som vi har till vårt förfogande kräver en bättre samordning - precis som Christina Pettersson sade. Vem är ansvarig för effekterna av föreslagna neddragningar? Många myndigheter bygger sin verksamhet, i större eller mindre grad, på att vi har en befolkad och fungerande skärgård, t.ex. för turism, naturvård, kultur, minnesvård, bevakning eller förvaltning. Det är viktigt, inte minst i dag, att vi ser till att behålla de arbetsplatser vi har och i bästa fall skapa nya arbetsplatser - framför allt i skärgården. Ett sätt kan vara - precis som Christina Pettersson också sade - att utlokalisera delar av Sjöfartsverkets verksamhet till skärgården i stället för tvärtom. Jag ser det som en risk att Sjöfartsverkets besparingar på 30 miljoner genererar kostnader inom andra myndigheter och för skärgårdens befolkning. Eftersom vår unika skärgård är ett nationellt intresse, som även EU intresserar sig för, undrar jag om kommunikationsministern och regeringen - även om det inte är kommunikationsministerns bord - kan arbeta för att skärgården blir ett regionalt stödområde? På det sättet kan området kompenseras för minskningen av antalet arbetsplatser.

Herr talman! Med tanke på rubriken på interpellationen, kan jag inte avhålla mig från att gå in i debatten. Statsrådet inleder sitt svar med att framhålla hur viktiga hon anser att frågor om en levande landsbygd och dess näringsliv är, för att sedan försvara Sjöfartsverkets indragningar av lotsstationerna på Sandhamn och Landsort. Det finns som jag ser det två aspekter på en levande skärgård. Interpellanten belyser de ökande säkerhetsriskerna - vi har hört dem belysas ytterligare här - med en alltmer ökande trafik i området. En stor och ökande risk är miljöskador till följd av oljeutsläpp i samband med en olycka. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Har sjöfartsverket och departementet vägt in dessa risker? Har någon miljökonsekvensbeskrivning gjorts inför ett sådant beslut som Sjöfartsverket har fattat? En levande skärgård innebär också att folk har möjlighet att bo kvar - som interpellanten också påpekade. Men regeringen ger inte människor denna möjlighet på grund av skattepolitiken. Fastighetsskatten tvingar folk som bott hela sitt liv i skärgården att sälja ett älskat hem och lämna hembygd och vänner. Den fasta skärgårdsbefolkningen kommer att ersättas av förmöget fritidsfolk som har råd att betala skatten. Om man anser att denna effekt är skadlig, såväl ur enskilda människors som samhällets perspektiv, måste man anstränga sig att finna en lösning på problemet.

Herr talman! Att kunna bo permanent och ha fasta arbetstillfällen i skärgården är en oerhört viktig regional och näringspolitisk fråga. Man kan föra en diskussion om de enskilda statliga myndigheternas, verkens, bolagens roll i hur man åstadkommer denna näringspolitik. Christina Pettersson eller Eva Arvidsson pratade om att det behövs en samordning. Jag tror att det var Christina Pettersson. Jag tror också att samordningen är oerhört viktig vad gäller olika statliga instanser. Men det gäller inte bara de statliga instanserna. Vi måste också ha kommunala och landstingskommunala insatser. Där tycker jag att Stockholms läns landstings insatser är föredömliga. Jag tror att det är just landstinget och länsstyrelsen som bör vara drivande i frågorna. Det är grunden till möjligheten att utveckla skärgården eller andra delar av landet som kan ha särskilda behov. Det är återigen viktigt att slå fast att Sjöfartsverket kommer att vara kvar i Stockholms skärgård, precis som verket kommer att vara kvar i Göteborgs och Bohus skärgård osv. En rationalisering är nödvändig. Rationaliseringskravet på Sjöfartsverket har här uttryckts som ungefär 30 miljoner kronor. I själva verket tror jag att rationaliseringskravet på Sjöfartsverket är betydligt högre. Men det görs också andra stora insatser på att effektivisera - inte minst med teknikens hjälp. Sjöfartsverket får inte skattepengar. Det är inte heller riksdagen som fattar beslut om finansieringen av Sjöfartsverket.

Vi måste se helheten. Vi kan inte så lättvindigt säga att det vore jättebra att behålla lotsutkiken på både Landsort, Söderarm och Vinga. Men det får konsekvenser för skärgården på ett annat sätt, dvs. ökade transportkostnader på sjön. När man diskuterar de problem som rationaliseringar i skärgården innebär för Sjöfartsverket, måste man också komma ihåg att pengarna måste tas någon annanstans. Jag återkommer till övriga frågor.

Herr talman! Att en levande skärgård är en viktig regionalpolitisk fråga stämmer. Men det är också en nationell angelägenhet. Skärgården är unik, och den måste vi hjälpas åt att slå vakt om för att få ha en levande skärgård. Som jag sade inledningsvis behövs här samordning. Vi kan kanske också fundera över om det finns andra lösningar, om det finns flera intressenter när det gäller att bekosta sjöräddningen i skärgården. Jag tror att det finns utvecklingsmöjligheter. Det är bra att Sjöfartsverket kommer att vara kvar, och det måste det ju vara även om det är litet konstigt att man flyttar in tjänster till fastlandet när det är ute på öarna som verksamheten finns. Det är också där som man behöver sjöräddningen, det vakande ögat. Man kan tycka att det inte är så många sjöräddningstillfällen, men det beror på att målet är att dra ned antalet sjöräddningstillfällen genom förebyggande verksamhet. Sådan verksamhet sker ute vid Söderarm, där det är en väldigt stor aktivitet. Människor ringer och frågar hur höga vågorna är, åt vilket håller det blåser, om det kommer dimma osv. Det här är väldigt viktiga insatser för att det inte skall ske stora sjöolyckor. När det gäller besparingarna hos Sjöfartsverket tycker jag att det är viktigt att göra en samhällsekonomisk konsekvensanalys: Vad betyder det om man sparar på Sjöfartsverkets verksamhet? Blir det kostnader på andra ställen i samhället, exempelvis tull och polis? Transportnäringen får ökade kostnader. Men vi har en väldigt stor fritidsverksamhet, turismen, som också borde stå för en del av kostnaderna för sjöräddningen och dess verksamhet.

Herr talman! Det är bra att lotsarbetsplatserna finns kvar i skärgården, men jag tycker inte att det är riktigt rätt att säga så. Om man flyttar in arbetsplatserna från öarna till kustlandet avfolkas öarna, och det är speciellt på öar som ligger i ytterskärgården som det är viktigt att det finns människor året om. Jag hörde inte själv på Dagens Eko i dag, men där hade man talat om det som jag tog upp om stödområde och att Sjöfartsverket skulle kunna köpa tjänster om man bolagiserar det eller om det var privat. Jag skulle önska att kommunikationsministern tittade närmare på det. Sjöfarten ökar hela tiden. Det finns ett utredningsuppdrag för att utreda hur sjöfarten kommer att se ut i framtiden. Det ser ut i dag som att den kommer att öka. Det är ett miljövänligt transportmedel. EU har ett sjöfartspolitiskt program för miljövänliga transporter. Eftersom Sverige har 270 mil kust från Strömstrand till Haparanda med en livlig kustsjöfart, kan man i framtiden se många små miljövänliga båtar utefter vår kust. Det är betydligt miljövänligare att transportera 100 långtradare på ett kustfartyg än att ha dem rullande på våra vägar. Med den utvecklingen kan man förstå att det kommer att behövas kanske ännu flera människor ute i skärgården.
Herr talman! Jag fick aldrig något riktigt svar på mina frågor till kommunikationsministern. Den ena, som berör skatteområdet, kanske inte är så intressant för en kommunikationsminister att svara på. Icke desto mindre vill jag fästa statsrådets uppmärksamhet på att Stockholms läns socialdemokratiska länsförbund för någon månad sedan fattat ett beslut för att arbeta för att få bort fastighetsskatten just som ett led i att få behålla och kanske t.o.m. utveckla en levande skärgård. Miljökonsekvenserna av en eventuell olycka, som just kan bero på att man drar in lotsstationer och minskar bevakning och väderutkikar i skärgården, kan bli förödande. De kan uppgå till betydligt större ekonomiska värden än de miljoner som man sparar med att lägga ned ett par lotsstationer. Jag undrar återigen vad det har gjorts för miljökonsekvensanalyser av indragningarna. Jag tror att det är väldigt viktigt att få detta belyst med tanke på hur Sjöfartsverket annars kanske fortsätter att lägga ned lotsutkikar osv. i andra delar av vårt väldigt långa kust med skärgård.
Herr talman! För att Peter Weibull Bernström inte skall råka ut för att inte få svar en gång till, skall jag börja med hans frågor. Fastighetsskatten är inte, precis som Peter Weibull Bernstöm sade, en fråga för i första hand Kommunikationsdepartementet. Men självklart har regeringen ett samlat ansvar också för det, och den frågan analyseras i särskild ordning. Det är inte så att jag är alldeles oinformerad om eller alldeles ointresserad av den saken. Det kan vara en viktig del i frågan om en levande skärgård. Det kan vi inte komma ifrån. Miljökonsekvensanalyser och lotsutkikar är också en fråga inte bara för Sjöfartsverket utan främst för kustbevakningen och sjöräddningen. Sjöfartsverket samarbetar där mycket nära med de andra verken inom Försvarsdepartementets område för att klara de här frågorna om det händer en olycka. När det gäller oljeutsläppen, som kanske är det som vi i första hand tänker på, arbetar Sjöfartsverket också internationellt för att komma åt de fartyg som ägnar sig åt sådant i förväg, innan olyckan har skett, och jobbar mycket starkt med den saken. Detta är ett särskilt problem. Regelsystemet finns men övervakningsfrågorna är svåra. Jag delar helt Christina Petterssons och Eva Arvidssons uppfattning att man bör göra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av helheten av den här typen av verksamhet. Men den som jag menar i första hand bör göra det är statens regionala organ. Statens regionala organ i det här fallet är länsstyrelsen, som bör ha samordningsansvaret för detta i samarbete med de aktuella myndigheter och verk som det faktiskt handlar om - kustbevakningen och Sjöfartsverket men också rent regionalpolitiska insatser av näringslivskaraktär. Det är trots allt så att Sjöfartsverket ensamt inte kan ta på sig ansvaret för att vi skall ha ett bra näringsliv. Det är egentligen det som är målet med en bra skärgårdspolitik att vi har ett bra näringsliv i skärgården. Sedan frågar Christina Pettersson: Kan man inte göra tvärtom, kan man inte utlokalisera arbetsplatser i stället? Jag förutsätter att detta är någonting som Sjöfartsverket tittar på, men man skall ha klart för sig att det krävs en viss kritisk massa för ett rationellt arbete, dvs. att det inte går att ha en och en på öarna, utan det måste finnas några som arbetar tillsammans även om vi arbetar i ett IT-samhälle. Det är naturligtvis så att tekniken skall användas på bästa sätt. Christina Pettersson säger att det kan finnas andra än sjöfartsnäringen som är intressanta, och det är fritidsbåtarna naturligtvis. Nu har olika remissinstanser haft synpunkter på fritidsbåtsregister och fritidsbåtsavgifter. Man kan tänka sig att det är någonting att fundera på i framtiden. När det slutligen gäller Eva Arvidssons fråga om stödområden och EU:s målstöd är detta en ny uppgift för mig. Jag har inte heller hört någonting på Ekot i dag. Men är det på det sättet finns det all anledning att analysera och titta på det.
Herr talman! Detta med att utlokalisera arbetsplatser är intressant, tycker jag. Det har man ju gjort inom landstingen. Man har utlokaliserat taxiväxlar, försäkringsbolagskontor osv., och det fungerar alldeles utmärkt. Då vore det naturligt att utlokalisera också Sjöfartsverkets verksamhet, eftersom det verkligen arbetar inom området. Det känns väldigt bra att få det svaret av kommunikationsministern, att man självfallet tittar på möjligheten att utlokalisera eller att lösa det den andra vägen. För övrigt är vi överens på många punkter. Interpellationssvaret visar att det finns beröringspunkter som vi kan fortsätta att föra diskussionen utifrån, en konstruktiv diskussion om hur vi skall arbeta för en levande skärgård. Det är mycket positivt.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta i syfte att förhindra internutredningar med åtföljande mörkläggning av olyckor i sjöfarten, detta mot bakgrund av att ro-ro passagerarfartyget Silja Symphony fångade Kryckans boj i januari i år. Silja Symphony är certifierat enligt ISM-koden, dvs. den internationella säkerhetsorganisationskoden. Detta innebär att fartyget och rederiet har ett säkerhetssystem som skall följas. I säkerhetssystemet ingår att fartyget och rederiet vid inträffade olyckor eller incidenter skall genomföra en intern utredning för att vid behov anpassa sitt säkerhetssystem. Sjöfartsverket har tagit del av det material som rederiet har tagit fram med anledning av den inträffade händelsen. Sjöfartsverket har därefter självständigt tagit ställning till materialet och skrivit sin utredningsrapport som innehåller uttalad kritik mot det sätt som incidenten hanterats på av fartyget och dess befäl.

Sjöfartsverket har som policy att inte diskutera utredningsresultat förrän verket slutligt bildat sig en uppfattning om det inträffade. Den aktuella händelsen var sådan att sjöförklaring skulle hållas. Enligt sjölagen kan Sjöfartsverket dock medge att sjöförklaring inte hålls, om tillfredsställande utredning av händelsen kan väntas bli tillgänglig på annat sätt. Händelsen, som innebar att fartyget fångade en farledsboj på babords stabilisatorfena, är i sig inte svårutredd. Vidare låter sig inte konsekvenserna av att ett bojankare släpats med fartyget utredas genom en sjöförklaring. Sjöfartsverket beslöt därför att självt utreda händelsen, vilket inte är helt ovanligt. Enligt sjöförklaringskungörelsen skall Sjöfartsverket förvissa sig om att en sjöolycka eller annan händelse liknande den nu inträffade är känd för vederbörande polismyndighet. Detta skall göras i de fall då händelsen kan föranleda förundersökning enligt brottsbalken. Det normala är att Sjöfartsverket inväntar resultatet av sin egen utredning innan en rapport till polismyndigheten sker, eftersom det är först när utredningen är gjord som man kan bedöma om det finns skäl att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har begåtts. I fallet med Silja Symphony fick åklagaren kännedom om händelsen genom massmedierna samma dag som Sjöfartsverkets rapport offentliggjordes, alltså innan Sjöfartsverket hunnit agera i frågan. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt finns det inga skäl att påstå att den aktuella händelsen skulle ha mörklagts, och därför finner jag heller inga skäl att vidta några åtgärder.
Herr talman! Jag säger tack till kommunikationsministern för svaret.

Först månaden efter fick åklagare och polis kännedom om händelsen. Jag fick en känsla som påminde om en tidigare rysk - sovjetisk, om man så vill - situation. Där ansåg man att händelser av den här typen inte angick allmänheten. Men vi svenskar berömmer oss gärna av ett öppet samhälle. Jag vill gärna fråga statsrådet hur hon själv upplever den öppna demokratin i ett fall där man har gjort sig skyldig till eller misstänks för brott mot gällande lag. Det är alldeles klart att det här förelåg fara för både materiel och samhället som sådant. Det gällde telekablar på botten tvärs över farleder, vattenledningar och elledningar. Det har uppgetts att det t.o.m. finns mineringar i dessa farvatten. Så kommer då denna superfärja dragande med ca 8 ton kättingar och bojankare utmed botten. Att detta inte är någon oskyldig liten incident är alldeles klart, eftersom befälhavaren omedelbart blev fråntagen sitt certifikat. Det är Sjöfartsverket som har makt och myndighet att vidta en sådan här åtgärd, och det är ju bra att man reagerar snabbt. Men jag tycker att det system som har utvecklats faktiskt inte hör hemma i ett öppet samhälle som vårt. Vi vill veta vad som händer.

Den blev nu ett faktum när det hela omsider kryper fram. Man får också en känsla av att det rör sig om ett hemlighetsmakeri. Jag har levt med närheten till havet i uppfostran och barndomsmiljö, och jag har som vanlig medborgare - jag åberopar ingenting annat - kollat med andra om deras intryck, och de har fått samma intryck som jag har fått, låt vara att det finns redare som gärna ser att man hanterar det så här.

Herr talman! Jag kan hålla med om att man får en olustkänsla, i första hand inte beroende på att det tog lång tid innan händelsen offentliggjordes utan mer beroende på det faktum att den inträffade. Bristen på bedömningar från fartygsbefälets sida medförde att man tänkte göra en omkörning i en trång farled. Det skapar för mig en verklig olustkänsla. Därför var det väldigt bra att Sjöfartsverket handlade snabbt i den avgörande frågan, så att möjligheten att köra utan lots i det här fallet togs bort. Vi kan säkert diskutera frågan när den här typen av händelser skall offentliggöras. Jag kan i mycket dela Göthe Knutsons uppfattning att det just på sjöfartsområdet finns ett antal rutiner som bygger mycket på att man litar på varandra och på rederierna. Det är väldigt mycket i det här transportslaget som går många hundra år tillbaka i tiden, och det tar tid att göra förändringar. Den ISM-kod som vi nu har ratificerat i Sverige och som samtliga svenska fartyg lyder under bygger också på att rederiet tar ett helhetsansvar för säkerhetsfrågorna, alltifrån den yngste däcksmatrosen till redaren själv. Att ha detta säkerhetssystem bygger också på att man låter sig undersökas och får certifikat regelbundet. Men sedan är det redarnas ansvar att leva upp till detta. ISM-koden har det positiva med sig att den är internationellt vedertagen. Det finns knappast något transportslag som är så internationellt präglat som just sjöfarten, och det är skälet till att det ofta är ganska meningslöst att ha bara nationella säkerhetsföreskrifter. Därför är det väldigt bra att vi har ISM-koden. Jag kan dela uppfattningen att det är olyckligt att utredningar av det här slaget skall ta så lång tid. Därvidlag är jag också övertygad om att Sjöfartsverket verkar för att snabba upp sitt arbete.
Herr talman! Jag noterar naturligtvis med tillfredsställelse att kommunikationsministern delar min inställning i väsentlig del. Jag håller helt med kommunikationsministern om att ISM-koden och det internationella systemet är utomordentligt bra och angelägna. Men så är vi där vid det som jag kallar ett ryskt system, genom det faktiska hemlighållandet. En sjöåklagare och sjöpolisen har möjlighet att träda in och agera, men det måste ju finnas en kännedom om det inträffade. Det är ett märkligt frimureri. Inget ont sagt om frimureri som en företeelse i samhället, men det är någonting av ett fostbrödralag i dessa kretsar av sjöfartsnäringens huvudmän. En och annan tidning har nu också på ledarplats kommit att kritisera det - med all rätt. Man kan förstå att det kunde ta tre månader att rapportera att ett fartyg med en vetelast hade förlist nära Australien på den tiden när dagens kommunikationer saknades. Men man kan inte förstå att ett fartyg mitt inne i Stockholms skärgård seglar på en farledsutprickning och sedan är helt ovetande om att detta har inträffat och t.ex. förklarar ett vattenavbrott till den andra sidan av Stockholms skärgård, ett teleavbrott e.d. Här skulle de olika verksamheter som har hand om de här faciliteterna kunna leta på egen hand. De finns ju inte med i Sjöfartsverkets interna fostbrödralag, som jag sade, där det gäller att hålla tyst. Det är alldeles tydligt. Det finns journalister som näst intill häpnar över att de själva inte har lyckats få kännedom om det här. Nu är inte detta att en journalist någon gång missar någonting vägledande i sig, men här tycks man ständigt bli utan kännedom, därför att det är en policy. Det är bra att statsrådet säger att Sjöfartsverket bör verka för att man skall "öppna sig" - det var mina ord. Jag är övertygad om att det inte sker förrän statsrådet själv har tagit itu med det här. I annat fall måste vi vänta på ett statsråd från en borgerlig regering. Jag är ganska säker på att nuvarande statsrådet Uusmann gärna vill se till att vi får ett öppet samhälle också på det här området.
Herr talman! Utan att gå in alltför mycket på det enskilda fallet vill jag påminna om att man ganska raskt kom underfund med att detta var en incident, att det inte var en olyckshändelse som ledde till en allvarlig skada. Det skulle ha kunnat bli så, vilket är allvarligt i sig. Men det handlar om att utreda en incident, och det är någonting annat än att agera i samband med att det händer en olycka. Silja Line lät själv göra simuleringar av resan när fartyget tog med bojen fram till kaj, för att se var bojstenen skulle ha kunnat slå i botten under resan. Man kunde då konstatera att detta inte hade inträffat. De här simuleringarna har inte analyserats av Sjöfartsverket i efterhand och har inte heller överlämnats av rederiet. Detta att finna ett bra system för hur incidenter skall rapporteras är oerhört viktigt. Parterna på sjöarbetsmarknaden arbetar nu t.ex. med att skapa databaserade rutiner för hur man skall rapportera avvikelser som hänger ihop med ISM-koden och som också skall göra det möjligt för anmälaren att vara anonym. Det är klart att det inträffar incidenter som inte ens Sjöfartsverket får kännedom om. Rederierna är i och för sig inte alltid så angelägna om att det sprids - precis som flygbolag inte är det. Det är inte bara på sjöfartsområdet som dessa problem finns. Sjösäkerhetskommittén har också tagit upp den här frågan, och där tycker man att det är väldigt viktigt att det finns ett incidentrapporteringssystem som ger anonymitetsskydd för anmälaren, för att det snabbt skall kunna göras någonting när det händer saker. Vi har också erfarenhet från Sjöfartsverket av hur angeläget det är att kunna sammanställa olika incidenter för att se om det finns något mönster i vad som händer när det gäller det framåtsyftande sjösäkerhetsarbetet. De förslag som ligger i Sjösäkerhetskommitténs utredning bereder vi nu i Regeringskansliet, och efter sedvanlig remissbehandling kommer vi med förslag på det här området.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för att vi kan föra debatten på ett resonerande sätt. Jag vill gärna ta fasta på jämförelsen med flygbolag - den är bra. Jag vill i all hövlighet ställa några frågor. Det går inte att jämföra en händelse där ett fartyg släpar på en lysboj med någonting som händer i luften, men det har ju varit händelser där det uppenbart har stannat vid en incident men där hundratals liv hade varit i fara om någonting annat hade skett och oturen hade varit framme. Med ett fartyg inne i en trång farled handlar det faktiskt om tusentals liv och lem. Jag vill fråga statsrådet om det rent av accepteras att man inte omedelbart rapporterar ett intermezzo i luften. Det har ju på sistone gjorts minst en utredning om en incident med ett flygplan här över Stockholmsområdet som var på väg till eller från min hemstad Karlstad. Jag tycker att vi nu har kommit fram till att statsrådet bör ta sig en funderare på åtgärder för att skapa en öppenhet inom sjöfarten. Sjöfartsverket kan säkert bli mycket, mycket bättre.
Herr talman! Avslutningsvis är det självfallet inte acceptabelt, vare sig på flygområdet eller på sjöfartsområdet, att incidenter inte rapporteras och utreds. Det är viktigt att respektive myndigheter underrättas om dem omedelbart. Det är ett stort ansvar för de bolag och rederier eller vad det är fråga om att faktiskt leva upp till detta. Det borde också vara ett kommersiellt intresse för både rederier och flygbolag att vara så säkerhetssinnade att de inte är rädda för att rapportera incidenter. Jag delar uppfattningen att öppenhet är viktigt. Men det räcker inte med öppenhet. Det måste också till något mer, dvs. en ordentlig framåtsyftande utredning för att förbättra situationen inför de incidenter som säkert kommer att inträffa också i framtiden, eftersom de ibland hänger ihop med att vi som människor felar eller att de tekniska systemen faller ur osv. Men då är det viktigt att lära sig av erfarenheterna. Öppenhet, ja, men det är inte tillräckligt. Incidenter måste också utredas och användas framåtsyftande.

Herr talman! Birgitta Wistrand har frågat vad jag avser att göra för att förbättra situationen för att svenskarna skall få se högkvalitativa kulturprogram i Birgitta Wistrand är kritisk till att det förekommer sponsring i public-service-kanalerna eftersom hon anser att programutbudet måste kunna finansieras inom budget. Hon pekar på behovet av högtstående kulturprogram och menar att de är minst lika viktiga som sportprogrammen för ett mångsidigt programutbud. Frågan om sponsring av program i Sveriges Television är inte oproblematisk. Å ena sidan ger sponsorsintäkterna företaget möjlighet att förvärva sändningsrätten till vissa attraktiva idrottsevenemang utan att det går ut över resurserna för andra program, t.ex. kulturprogram. Å andra sidan får inte företaget göra sig beroende av sponsring så att den programmässiga integriteten kan påverkas. De olika regler som har gällt för sponsring inom Sveriges Television är resultatet av en strävan att uppnå balans mellan dessa önskemål. 1990/91:370). Motivet var att Sveriges Television skulle ges samma möjligheter som andra programföretag att sända stora idrottsevenemang. Möjligheten att sända sponsrade program var emellertid inte begränsad enbart till idrottsområdet. Sveriges Television är arrangör. Förutsättningen i det senare fallet är dock att det är ett evenemang inom ramen för ett åtagande gentemot Europeiska Radiounionen, EBU, eller ett arrangemang av liknande betydelse samt att programmet direktsänds till flera länder. Det sistnämnda riksdagsbeslutet innebär också att Sveriges Television skall vidga och fördjupa sitt kulturansvar. Företaget skall stimulera till debatt kring viktigare samhälls och kulturfrågor, bevaka och granska händelser och utveckling på kulturlivets olika områden och i samspel med det övriga kulturlivet stimulera och förmedla olika kulturaktiviteter. Programmen skall spegla kulturlivet i olika delar av landet. Sveriges Television skall vidare öka samarbetet med kulturinstitutionerna i syfte att öka antalet utsändningar av föreställningar och evenemang. Som statsråd skall jag inte värdera hur Sveriges Television fyller sitt uppdrag. Den uppgiften ligger som bekant på Granskningsnämnden för Radio och TV. Jag kan ändå konstatera att det sänds många kulturprogram i Sveriges Television, både i form av program som speglar och kommenterar kulturlivet och i form av olika föreställningar inom t.ex. teater, musik och dans. Till sist vill jag nämna att regeringen nyligen har gett en särskild utredare i uppdrag att identifiera och analysera de problem som kan finnas för fria producenters och programbolags möjligheter att göra och sprida svenska kvalitetsprogram för TV. Utredaren skall bedöma vad som kan göras för att öka den inhemska produktionen av kvalitetsprogram för distribution i TV-kanaler som riktar sig till svensk publik.
Herr talman! Först vill jag tacka kulturministern för svaret. Det är bra att vi är överens om att dessa frågor inte är helt oproblematiska. Jag efterlyste inte enbart högkvalitativa program, utan jag efterlyste också kulturprogram av internationell klass. Då menade jag inte bara att de skulle vara av hög kvalitet utan att de också skulle vara sådana att de kunde rikta sig till en internationell publik. När vi nu är medlemmar i EU och tror på ett större internationellt samarbete är det viktigt att det finns ett samarbete också på kulturens område. I anledning av det svar som jag har fått skulle jag vilja ställa ytterligare några frågor. Hur kan det komma sig att sponsringsmöjligheterna finns kvar för sportprogrammen men inte för kulturprogrammen? Varför skall man i så många lägen stötta de stora sportprogrammen? Om man nu skall ha sponsrade program, hade det väl varit lika bra att det även hade gällt för kulturprogrammen. Detta är inte frågor för mig att ta upp i detta sammanhang, men det är intressant att notera att idrotten tycks gå före kulturen. Vad jag däremot vill fråga är hur statsrådet tänker sig att den här typen av stora program skall finanieras. Jag menar då inte de program där, i och med det nya riksdagsbeslutet, företagen skall stimulera till debatt om viktiga samhälls och kulturfrågor samt bevaka och granska viktiga händelser. Allt detta är väldigt bra. Det är ett bra beslut. De program som jag tänker på är inte de som visar sportevenemang utan stora operaföreställningar, stora aktiviteter med världsstjärnor som kan anordnas i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Umeå. De kräver höga gager och stora engagemang och kan inte på vanligt sätt rymmas i Sveriges Radios budget. Hur menar statsrådet att sådana program skall kunna anordnas? Det borde väl vara möjligt även för Sverige att ordna sådana program. Det är då också fråga om att de skall sändas för en internationell publik. Därför vill jag fråga vad det fattade beslutet betyder för möjligheten att sända program, som visar allmän sammankomst eller offentlig tillställning, för vilka Sveriges Television är arrangör. Betyder det att Sveriges Television måste vara den som arrangerar, eller kan man säga att Sveriges Television är teknisk arrangör medan någon annan arrangerar själva programinnehållet? Kan det vara Stockholmsoperan, som ger Sveriges Television i uppdrag att ordna en sådan aktivitet? För mig är det oklart vad det egentligen betyder och vilka slags arrangemang som kan finnas inom det området. Det vore intressant att få ett förtydligande. Jag vill också fråga hur statsrådet ser på kulturhuvudstadsåret. Hur skall det bli känt utanför Sverige, för en stor internationell publik?
Fru talman! Det finns naturligtvis ingenting i statens krav i SVT:s sändningstillstånd som uppmanar Sveriges Television att prioritera sportprogram på bekostnad av kulturprogram. Det ganska blygsamma tillskottet av sponsringspengar på knappt 19 miljoner kronor under 1996 innebär att företaget har haft möjlighet att förvärva sändningsrätten till vissa attraktiva idrottsevenemang utan att det behövt gå ut över resurserna till andra program, t.ex. kulturprogram. Det är hela tiden en balansgång. Formuleringarna i det nya sändningstillståndet för Sveriges Television innehåller en mycket kraftig markering av kulturuppdraget. I kulturpropositionen har vi också valt att tydligt räkna in television och radio i kulturpolitiken. Vi talar där om dem som de största scenerna med den största möjligheten att nå ut. Därmed skapas ett tryck på Sveriges Television att vidga och fördjupa kulturansvaret. Birgitta Wistrand tar upp kulturhuvudstadsåret. Som statsråd kan jag inte lägga mig i de planer som ett kommunalt bolag har. Kulturhuvudstadsåret drivs inom ramen för ett kommunalt bolag. Jag kan heller inte som statsråd lägga mig i den programverksamhet som Sveriges Radio och Sveriges Television ägnar sig åt. Jag kan inte påverka vilka program som skall sändas i Sveriges Television. Jag vill inte heller göra det. Min allmänna kunskap är att det kommer att bli ett nära samarbete mellan det kommunala bolaget som har hand om kulturhuvudstadsåret och Sveriges Television. Vi kommer att få se ovanligt mycket kultur i TV. Vi kommer att få höra mycket kultur i radio. I uppdraget till public service-företagen ingår också att spegla hela landets kultur. Därmed kommer inte bara det som sker i Stockholm att portioneras ut till allmänheten i andra delar av landet. Vi kommer också att få ett återflöde och en spegling av allt det spännande som pågår i kulturlivet utanför storstadsregionen.
Fru talman! Jag återkommer till det internationella. Jag håller med om att det lokala är lika viktigt. Jag tror på ett lokalt samhälle där både det lokala och det globala finns med. Det är viktigt att vi ser kulturhuvudstadsåret som ett år som skall spegla både det som finns i Stockholm och det som finns i övriga landet. Det skall speglas i Europa. Stockholm är kulturhuvudstad i Europa. Detta år har inte skapats för Sverige, utan för Europa. Det är frågan om vad Europa skall se av Sverige och framför allt av Stockholm. Jag vill gärna betona det internationella och inte bara tala om det nationella. Jag vill också fråga statsrådet om ökningen av antalet utsändningar av föreställningar och evenemang. Det ser spännande ut. Elisabeth Fleetwood, som sitter i kammaren just nu, har under många år pläderat för fler direktsändningar från operaföreställningar och teaterföreställningar. Är det något som statsrådet tycker skall uppmuntras? Att kunna visa föreställningar från Dramaten i hela landet vore en framgång för hela landet. Jag är envis när det gäller det internationella. En utredare skall ju se på de problem som finns i fråga om fria producenters och programbolags möjlighet att sprida svenska kvalitetsprogram. Men varför skall han bara studera spridning av programmen till svensk publik? Varför skall han inte också se på hur svenska program skall kunna visas för en internationell publik? Det är ett minst lika viktigt uppdrag.

Fru talman! Först den internationella frågan. Naturligtvis är det oerhört viktigt att Sverige finns med och visar i vår omvärld vad Sverige kan också när det gäller television och radio. Vi vet att en del av våra kulturprogram från televisionen har fått stora internationella priser. Ett av de senare är dansföreställningen Rök, som har fått mycket sympati och utmärkelser. Det finns möjlighet att använda sponsorsmedel för program som innebär utsändning av det som kallas allmän sammankomst eller offentlig tillställning där Sveriges Television är arrangör. Sponsring får förekomma även där, inte bara i samband med sportevenemang. Det handlar i hög grad om kulturevenemang. Förutsättningen är att det finns ett åtagande gentemot EBU, Europeiska radiounionen, och att programmet direktsänds till flera länder. Det är ingenting som ett statsråd kan åstadkomma. Det har att göra med om vi gör bra och spännande program som skildrar kulturlivet under kulturhuvudstadsåret eller kulturlivet i stort, som väcker uppmärksamhet. Då blir det lätt att skapa ett intresse för dem utomlands. Vi ser att det finns ett sådant redan i dag. Det sker ett stort utbyte mellan Sverige och andra länder. Det kan dock säkert bli bättre. Vi har i kulturpropositionen ägnat en viss uppmärksamhet åt frågan om direktsändningar från t.ex. nationalscenerna eller från konserter. Kulturpropositionen behandlades och antogs av riksdagen före jul. Överföringar, transmitteringar av teater och operaföreställningar, är inte alldeles enkla att göra. Man kan dock se föreställningar där det verkligen lyckas. Kung Lear gick i en av TV-kanalerna för någon månad sedan. Det var en transmittering. Den passade alldeles utmärkt i TV. Det finns andra föreställningar där det krävs att man gör om, att man t.ex. använder sig av en annan scen. Det finns långtgående planer, både på Dramaten och Operan, för att åstadkomma flera särskilda TV föreställningar och radioutsändningar och i vissa fall enklare transmitteringar. Det finns en stark vilja hos styrelserna vid de båda nationalscenerna att åstadkomma det. Det finns också en rad konkreta planer. Samma sak gäller t.ex. TV 4, som har långt framskridna planer och avtal med andra teatrar. Detta kommer äntligen på en bredare front än tidigare.
Fru talman! Fru statsråd! Vad spännande! Nyheten om transmitteringarna gläder mig verkligen. Jag tror att det kommer att ha stor betydelse för svenskt kulturliv och för våra nationalscener. Då kan de på allvar bli nationalscener, som de faktiskt bör vara. Jag vill tacka statsrådet. Jag hoppas att vår utredare får utreda hur våra program skall bli bra för en internationell publik.

Fru talman! Rolf Åbjörnsson har frågat mig om vilka överväganden som legat till grund för beslutet att riva Skeppsholmsbron, om regeringen beaktat det förhållande att bron är belägen inom nationalstadsparken och vidare om regeringen beaktat den nya brons utformning. Jag vill inleda med en beskrivning av bakgrunden till regeringens beslut om att jämka skyddsföreskrifterna för det statliga byggnadsminnet Skeppsholmen och Kastellholmen så att Skeppsholmsbron inte längre omfattas av byggnadsminnesförklaringen. Detta beslut fattades av regeringen den 20 februari 1997 och utgör i sig inte ett tillstånd att riva Skeppsholmsbron. Skeppsholmen och Kastellholmen är statligt byggnadsminne sedan 1935. Hela denna miljö är av mycket stort kulturhistoriskt värde. Skeppsholmsbron utgör en betydelsefull del av kulturmiljön. Statens fastighetsverk förvaltar således detta kulturarv och är ansvarigt för bl.a. Skeppsholmsbron. Skeppsholmsbron har under de senaste 3-4 åren varit föremål för diskussioner, undersökningar och utredningar beträffande brons tekniska skick. Riksantikvarieämbetet är den myndighet som har det antikvariska ansvaret för våra statliga byggnadsminnen. Ett bevarande av bron har varit Riksantikvarieämbetets övergripande målsättning i de diskussioner som förts om bron under de senaste åren. Statens fastighetsverk gav under hösten 1995 Korrosionsinstitutet i uppdrag att genomföra en utredning bl.a. för att klarlägga de tekniska förutsättningarna för ett bevarande av bron. Utredningen visade att korrosionsskadorna var omfattande. Statens fastighetsverk hemställde därför den 28 februari 1996 hos Riksantikvarieämbetet om att få riva Skeppsholmsbron. Riksantikvarieämbetet föreslog i en skrivelse till regeringen den 28 juni 1996 att gällande skyddsföreskrifter skulle jämkas så att Skeppsholmsbron inte längre omfattas av skyddsbestämmelser. Nästan ett år senare, den 20 februari i år, fattade regeringen ett beslut i enlighet med Riksantikvarieämbetets förslag. Regeringens beslut, som fattades med stöd av bestämmelserna i förordningen om statliga byggnadsminnen m.m. , utgör inte i sig ett tillstånd att riva Skeppsholmsbron. Det möjliggör dock förändringar som ansvariga myndigheter bedömer som nödvändiga. Regeringen har inte haft anledning att beakta bestämmelserna om nationalstadsparken i lagen om hushållning med naturresurser m.m. Det ankommer i stället på de berörda myndigheterna att beakta dessa bestämmelser. Enligt min bedömning har frågan om huruvida Skeppsholmsbron kan bevaras eller måste ersättas av en ny bro utretts på ett omsorgsfullt sätt. Om det skulle visa sig att ett bevarande trots allt vore möjligt finns heller inga hinder för ett sådant beslut. Riksantikvarieämbetet har angivit att den nya bron kommer att byggas med modern konstruktion men med bibehållande av den gamla brons utseende. Statens fastighetsverk har ett ansvar som förvaltare av det nationella kulturarvet. Jag är övertygad om att man har ägnat frågan om den nya brons utformning stor möda. Jag förutsätter vidare att Riksantikvarieämbetet med centralt ansvar för de antikvariska frågorna deltar i beredningen av den nya brons utformning. Jag utgår från att Riksantikvarieämbetets sakkunskap beträffande Skeppsholmen tas till vara i ärendets fortsatta hantering.
Fru talman! Jag tackar för kulturministerns svar. Vid närmare genomgång av svaret finner jag en besvärande vaghet. Enighet råder om att regeringens beslut berör en byggnad inom nationalstadspark med särskilt skyddsvärde. Bron är världens äldsta välljärnsbro, dvs. världens äldsta byggnad i sitt slag. Bron är Stockholms näst äldsta över huvud taget. Regeringen har det yttersta ansvaret för förvaltningen av statens egendomar. Riksantikvarieämbetets hemställan om att bron inte längre skulle vara byggnadsminnesmärke grundades på ämbetets önskan att möjliggöra rivning av bron i enlighet med Statens fastighetsverks yrkande härom. I ärendets behandling hos regeringen utgår jag ifrån att regeringen känt till att regeringsbeslutet skulle möjliggöra rivning och dessutom att den rivna bron skulle ersättas med en ny bro som skulle vara 90 cm bredare än den tidigare och betongbaserad. Av den gamla bron skulle egentligen enbart dess räcken bevaras. I svaret sägs att regeringen inte haft anledning att beakta bestämmelserna om nationalstadsparken. Bestämmelserna härom har följande lydelse: Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur och kulturvärden i övrigt skadas. Dessa bestämmelser anger statsrådet att det i stället ankommer på de berörda myndigheterna att beakta. Genom beslutsunderlaget framgår att bestämmelserna inte avses att iakttas med hänsyn till att en helt ny bro med annan konstruktion och annat utseende kommer att uppföras. Borde inte regeringen i ett sådant läge övervägt frågan och i varje fall gjort beslutet villkorat av vissa direktiv för den händelse man inte delade underställda myndigheters bedömning? Det kan heller inte helt uteslutas att regeringen är bunden av naturresurslagen, eftersom beslutet berör användandet av en naturresurs. I svaret sägs det att kulturministern förutsätter att Riksantikvarieämbetet med centralt ansvar för de antikvariska frågorna deltar i beredningen av den nya brons utformning. Kulturministern utgår ifrån att Skeppsholmen tas till vara. Vidare sägs i svaret att det, om det skulle visa sig att ett bevarande trots allt vore möjligt, inte finns några hinder för ett sådant beslut. Jag noterar att regeringen synes ha gått längre i sitt beslut än Riksantikvarieämbetet yrkat. Regeringen har inte bara tagit bort bron som byggnadsminnesmärke utan dessutom ändrat gränsdragningen så att gränsen för skyddsområdet går vid Skeppsholmens strand. Det gör att hela det vattenområde som berörs av brobygget ej längre berörs av skyddsbestämmelserna. Vad är anledningen till den justeringen? Jag har uppfattat situationen som att alla beslut är fattade. Upphandling av rivning och byggande av ny bro har ägt rum, och entreprenör är utsedd. Bygget skulle ha startat den 28 april i år. Att rivning inte ännu kommit till stånd förefaller mig vara resultatet av den offentliga debatt som kommit till stånd. Jag undrar om kulturministern har andra besked beträffande vad som äger rum hos Fastighetsverket i denna fråga. Kulturministern säger också i sitt svar att frågan om huruvida Skeppsholmsbron kan bevaras eller måste ersättas av ny bro utretts på ett omsorgsfullt sätt. Av de handlingar jag har tagit del av kan jag inte se annat än att den utredning som föreligger har gjorts av Korrosionsinstitutet. Denna utredning har fastslagit att bron är behäftad med omfattande rostskador, men utredningen säger ingenting om huruvida det är möjligt att renovera bron eller ej. Inte heller föreligger någon utredning om vilka kostnader som skulle varit förknippade med en renovering. Borde det inte i ärendet göras en kvalificerad bedömning av dessa kostnader innan beslut fattas? Jag är medveten om att det inte är helt lätt att göra en sådan beräkning, men en hygglig skattning skulle säkert vara möjlig. Innebär regeringens beslut ett indirekt godkännande av att den rivna bron ersätts med en ny bro, eller innebär den vaghet som ligger i svaret att regeringen underförstått anser att Fastighetsverket skall ompröva sina tidigare beslut i mera kulturvänlig riktning?

Fru talman! Det kommer upp många frågor här som är intressanta när det gäller Skeppsholmsbron, men som inte är relaterade till det som regeringen har haft att besluta om. Till Rolf Åbjörnsson vill jag bara säga att vi självfallet har varit mycket medvetna om vad beslutet innebär när vi har fattat det. Fastighetsverket, som förvaltar Skeppsholmen och därmed Skeppsholmsbron, har efter ett antal års studier och diskussioner lämnat ett uppdrag till Korrosionsinstitutet. Det visar sig att man skulle tvingas byta ut så stora delar av den här bron, som man har lagat och lappat på i åtskilliga år, och därmed förvanskat på ett ganska fult sätt på sina ställen, att det som är intressant ur byggnadsteknisk och teknikhistorisk synvinkel skulle försvinna. Det är deras bedömning. Vi har naturligtvis haft klart för oss att det är en bedömning de gör. Vi har dock inte tagit ställning till den, utan vi har tagit ställning till att den myndighet som förvaltar Skeppsholmen, den myndighet som har det högsta ansvaret och den största sakkunskapen när det gäller kulturmiljöfrågorna och fram för allt de antikvariska frågorna, nämligen Riksantikvarieämbetet, anser att detta är den bästa vägen att gå. Riksantikvarieämbetet anser också att det är av största vikt att bron ser ut på det sätt som den gör i dag samtidigt som det inte inbjuder till ökad trafik. Det är också något som Stadsbyggnadskontoret har påpekat i det utlåtande man lämnade ifrån sig i juli 1996. Det lydde så här: Stockholms stadsbyggnadskontor bedömer att förslaget till ombyggnad och breddning av Skeppsholmsbron omkring 90 cm - alltså inte fördubbling av bredden, som Rolf Åbjörnsson skriver i sin interpellation - är acceptabel med hänsyn till omständigheterna. Kontoret finner vidare att breddningen av bron är så begränsad i förhållande till den befintliga brons bredd att det inte krävs en detaljplan. I stället behövs en utredning som visar vilka åtgärder Statens fastighetsverk föreslår för att motverka en trafikökning på Skeppsholmen. Detta med biltrafiken återkommer också i handlingar från Statens fastighetsverk. Man säger: Biltrafiken kommer inte att tillåtas öka på Skeppsholmen. I stället skall biltrafiken begränsas genom hårdare trafikrestriktioner på ön. Jag hittar inte dateringen för detta, men det är ganska aktuella uppgifter från Statens fastighetsverk. Jag kan bara konstatera att det kulturhistoriska värdet av denna del av Stockholm är oerhört högt. Det här är en nationell angelägenhet, inte bara något som är viktigt för stockholmare. Men bron klarar inte ens att bära en brandbil i dag, och det bor faktiskt 70 människor och arbetar 700 personer på

Fru talman! Jag har här ett yttrande av Stockholms stadsmuseum från den 5 maj i år. Där säger man: Skeppsholmsbron har av Stadsmuseet bedömts ha ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde. Skeppsholmsbrons stora egenvärde innebär givetvis att Stadsmuseet inte kan tillstyrka rivning. En nykonstruktion med breddning är inte heller förenlig med brons kulturhistoriska värde, vilket Stadsmuseet redan 1994 framfört i samband med diskussioner på Fastighetsverket om brons framtid. Bron är, med sin speciella konstruktion, också teknikhistoriskt synnerligen värdefull. Stadsmuseet anser inte att det är tillräckligt att bara spara räckena och de dekorativa kronorna. Det är litet olika uppfattning här om de kulturhistoriska värdena och om hur de skall bevaras. Jag tror att vi kan vara helt överens om att bron är rostskadad - till stor del beroende på bristande underhåll genom åren. Man kan i och för sig bekymra sig över att det har varit på det viset, men är det så, kanske man blir tvungen att i det här läget ta den kostnad som ett bristfälligt underhåll kommit att innebära. Sedan finns det en annan problematik, som gäller om man skall renovera bron, om man skall ta bort den och göra en replik eller om man, som jag ser det nu, skall bygga en helt ny bro. Man har valt att bygga en helt ny bro. Den är tvåfilig, jag har skrivit fel. Men poängen var väl kanske mer att man i stället för att ha en enfilig bro nu har en tvåfilig. Det kommer att innebära en ökar trafikmängd, det måste väl ändå nästan per definition bli på det viset. Jag efterlyser kulturministerns och regeringens uppfattning. Regeringen är ju inte något slags viljelöst redskap i händerna på ett antal myndigheter som är ute i terränglådan och hanterar verkligheten. Tvärtom styr och ställer regeringen, om den så vill. Jag är litet tveksam. När jag talar om vagheten i svaret undrar jag vad det egentligen är uttryck för. Man kan faktiskt läsa svaret som att regeringen inte riktigt ställer upp på det som Fastighetsverket är i färd med att genomföra. Är det en riktig läsning av svaret? Eller försöker man liksom att passa, trots att man känner till alla sakförhållanden? Regeringen måste ju vara fullständigt informerad om vad som gäller. Kan man då medverka till sådana här ändringar av bestämmelser som medför sådana här intrång? Regeringen måste ju ändå ha gjort någon bedömning av vad detta innebär och tyst ha sanktionerat detta. Jag efterlyser ett förtydligande i det stycket.

Fru talman! Rolf Åbjörnsson! Stadsmuseet i all ära, men Riksantikvarieämbetet är ändå den myndighet som har den totala överblicken, särskilt när det precis som Elisabeth Fleetwood säger gäller kulturmiljöer och kulturarv som är en nationell angeläget. Och det är Skeppsholmen, och det är Skeppsholmsbron. Jag vet inte hur långt man skall gå när det gäller renoveringen. Om vi nu skall bli väldigt detaljerade när det gäller att exakt återställa den bro som finns kan jag tala om att det t.ex. inte är möjligt att få fram välljärnet, som har använts i den ursprungliga bron. Sedan är det naturligtvis i slutändan en penningfråga. Det är det som Fastighetsverket har tagit upp. Om det på något sätt skulle gå att ordna en finansiering som gjorde det möjligt att återställa bron utan att riva den finns det självfallet inget hinder för en sådan aktion, även om det skulle vara en mödosam historia och delar kanske skulle behöva bytas ut som gjorde att det inte blev samma teknikhistoriska värde som i dag. Vi skriver ju också från regeringens sida att det faktum att vi jämkar på den här punkten inte betyder att vi tar ställning mot ett sådant arrangemang, om det skulle visa sig vara möjligt. Även när det gäller trafiksituationen har jag fullt förtroende för det som Stadsbyggnadsnämnden, Stadsbyggnadskontoret och Statens fastighetsverk understryker i olika skriftväxlingar, nämligen att det icke får innebära en ökad trafikbelastning på Skeppsholmen. Det handlar om att det skall finnas möjlighet att föra över varutransporter och naturligtvis föremålstransporter och också bussar i kollektivtrafik med sådana som vill besöka museerna och Skeppsholmen. Vi vill från regeringens sida självfallet icke se en ökad trafikbelastning på Skeppsholmen.
Fru talman! Då är det bästa sättet att inte ha en tvåfilig bro. Om jag har läst dessa myndigheter rätt - det är inte helt lätt - vill egentligen ingen ha den bro som nu föreslås, den här betongbaserade tvåfiliga historien. Även Riksantikvarieämbetet hade tänkt sig en annan version. Jag har alltså inte hittat något stöd för detta hos någon. Moderna museet kräver inte heller detta. Kort sagt: Ingen kräver i dag att bron skall ha det utseende som den har fått - inte staden heller. Bron har alltså fått ett utseende som så långt som möjligt fjärmar sig från den gamla bron. Det är ganska egendomligt, om man helt enkelt inte bara lägger in en nyttoaspekt. Sett ur en nyttoaspekt och rent ekonomiskt är det förslag som föreligger kanske det bästa. Men i det här fallet var det faktiskt fråga om kulturvärden. Då måste man väga in litet andra aspekter. Då är det också egendomligt att man har hamnat så långt ifrån den ursprungliga bron. Avslutningsvis vill jag säga att man nog är litet besviken över att det inte har lagts ned särskilt stor möda på att verkligen ta reda på möjligheterna att restaurera den gamla bron. Tack!
Fru talman! Den nuvarande bron går faktiskt också att använda för tvåfilig trafik - för personbilar. Det är däremot ett mycket riskfyllt företag att åka på ett litet sparsammare sätt: kollektivt. Det går fortfarande, men det är riskfyllt. Och om man skall hävda säkerhetsbestämmelserna kan, som sagt, brandbilar inte färdas över denna bro. Det finns två filer, men det är säkerhetsskäl som gör att sådan trafik i praktiken inte förekommer särskilt mycket i dag. Jag skall egentligen inte polemisera med Rolf Åbjörnsson i mitt sista inlägg. Men jag tycker inte att det är en riktig beskrivning att säga att man med den nya bron så långt som möjligt har valt att distansera sig från den gamla brons utseende. Jag har mycket stor respekt för den sakkunskap och det allvar som Fastighetsverket förvaltar vårt nationella kulturarv med, och Riksantikvarieämbetet har som vår mest sakkunniga myndighet på detta område arbetat med att ge bron en så nära överensstämmelse som möjligt med originalet, även om originalet egentligen inte finns längre. Det är ett lappverk. Jag vill också noga understryka att det är viktigt att Riksantikvarieämbetet fortsätter att kommunicera med och vara indraget i arbetet tillsammans med Fastighetsverket vid den fortsatta hanteringen. Jag vet också att det pågår - och har gjort även den allra senaste tiden - diskussioner om den fortsatta utformningen av denna bro.

Fru talman! Olle Lindström har frågat vilka åtgärder statsministern är beredd att vidta för att förbättra situationen i norra Sverige i allmänhet och i Norrbotten i synnerhet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Inledningsvis kan jag konstatera att det som är avgörande för utvecklingsmöjligheterna i både norra Sverige och Norrbotten är den ekonomiska utvecklingen i hela Sverige. Arbetslösheten är den viktigaste faktorn bakom ökad utflyttning. Arbetslösheten är också ett allvarligt hot mot kommunernas möjligheter att upprätthålla en god kvalitet i utbildning, vård och omsorg. Det är därför regeringen satt som sin främsta uppgift att bekämpa arbetslösheten. Kampen mot arbetslösheten kräver en samverkan av politiken inom flera områden. En viktig förutsättning är sunda statsfinanser och prisstabilitet. Att fullfölja saneringen av de offentliga finanserna är en avgörande förutsättning för att Sveriges ekonomi varaktigt skall kunna stärkas. Sveriges samlade resurser måste växa för att utvecklingsmöjligheterna i hela landet skall förbättras. Inom Närings och handelsdepartementet pågår nu arbetet med att utforma en regionalpolitisk proposition, som regeringen avser att förelägga riksdagen i september. Målen för regionalpolitiken är att få till stånd en bättre regional balans och en ökad ekonomisk tillväxt i landets alla delar. Med hjälp av bl.a. en ny regionalpolitik skall arbetstillfällen skapas i alla regioner efter deras olika förutsättningar. Saneringen av statsfinanserna är som sagt en nödvändig grund för att över huvud taget kunna före en politik som syftar till att utveckla olika regioner och för att upprätthålla en samhällsservice även i glest befolkade delar av landet. Statens skuldproblem accelererade under perioden 1991-1994 som en följd av den nyliberalt betingade ekonomiska politik som den borgerliga regeringen förde. Det ledde till fallande tillväxt under en följd av år, dramatiskt ökande arbetslöshet samt minskat utrymme för en självständig nationell politik som följd av penningplacerares misstro mot den svenska kronan. Sammantaget var detta en utveckling som hotade inte bara utsatta delar av landet utan hela välfärdsstaten i dess grundvalar. Där kan Olle Lindström se det verkliga hotet mot bl.a. Norrbottens utvecklingsmöjligheter. Det är ett hot som Socialdemokraterna och Under perioden har statliga verksamheter varit utsatta för stora förändringar. Verksamheter har bytt huvudmän, myndigheter och verk har rationaliserat sina verksamheter och affärsverk har till viss del bolagiserats. Dessa förändringar har drivits fram dels mot bakgrund av förändrade krav på den statliga verksamheten, dels på grund av besparingskrav inom den statliga sektorn. Betänkandet remissbehandlas för närvarande och är ett av de underlag som regeringen kommer att lägga till grund för utformningen av den framtida regionalpolitiken. För de mest utsatta regionerna är det också viktigt att staten bidrar med särskilda medel till den regionala utvecklingen. Till Länsstyrelsen i Norrbottens län har regeringen under år 1997 avsatt 163 miljoner kronor. Även inom ramen för de insatser som görs med medel från EG:s strukturfonder tillhör de mest utsatta delarna av norra Sverige det i vårt land högst prioriterade mål 6-området. Under perioden 1995-1999 avsätts runt 2,4 miljarder kronor för insatser i Norrlands inland.
Fru talman! Tack för svaret, näringsministern. Jag delar näringsministerns uppfattning att den ekonomiska utvecklingen i Sverige är av avgörande betydelse för alla regioner i landet. Problemet är ändå att det finns regionala skillnader, och det finns många olika anledningar till det. Näringsministerns och min valkrets har fått uppleva kraftiga punktskattehöjningar och diskriminerande förbud som resulterat i ökad arbetslöshet och utflyttning. Vad värre är: Det slår hårdare mot glesbygden än mot storstadsområden. Näringsministern säger att regeringens främsta uppgift är att bekämpa arbetslösheten och att grundförutsättningen för detta är att fullfölja saneringen av de offentliga finanserna. För det första kan näringsministern inte visa på någon åtgärd som minskat arbetslösheten. Det som nu aviserats i vårpropositionen är egentligen den gamla socialdemokratiska politiken i form av mer utbildning och AMS-politik. Utbildningen är väl bra, men det är inga stabila fasta jobb. För det andra har det sätt på vilket ni har sanerat de offentliga finanserna orsakat en del av de regionala skillnaderna. Förutom energiskattehöjningar, som ofelbart drabbar medborgarna i glesbygden hårdare, har nedskärningarna inom statliga verk ökat arbetslösheten ytterligare. Vidare har företagen generellt drabbats av högre kostnader. Dessutom har tillkommit förbud i samband med gränshandeln - det gäller den röda dieseln - och mer omfattande förbud för laxfisket i regionen utefter Norrlandskusten. Detta tillsammans gör att företagare, entreprenörer och, yrkesfiskare har stora problem. När det gäller det generella förbudet mot röd diesel, som har diskuterats mycket, har det resulterat i problem för just entreprenörer i hela Tornedalen som har haft nog svårt med jobb sedan tidigare. Jag tycker att regeringen i stället borde harmonisera punktskatterna och regelsystemet mellan Sverige och Finland så att gränshandeln främjas. Det är så den inre marknaden mellan EU:s medlemsländer skall fungera. Nu har en proposition lagts fram. Men tyvärr räcker inte det förslaget till förändring för att lagstiftningen skall vara likvärdig över gränserna. Näringsministern säger att regeringen avser att lägga fram en proposition till riksdagen om regionalpolitiken. Det ser jag fram emot. Men jag har mycket svårt att tro att en statlig regionalpolitik ändå kan uppväga de negativa konsekvenser som också REKO STAT-utredningen visat på och dessutom dessa energiskattehöjningar. Med det menar jag också bränsleskatterna. Med något som närmast liknar fanatisk besvärjelse återkommer näringsministern och även många andra ministrar till att allt tänkbart elände som hände i Sverige beror på den borgerliga regeringen 1991-1994. Men det går inte, Anders Sundström, att försöka gömma sina misslyckanden hur länge som helst genom att skylla på andra. Det är nu två år och åtta månader sedan ni övertog regeringsmakten, och fortfarande är arbetslösheten, er högst prioriterade fråga, högre nu än när ni tillträdde. I Norrbotten är den dubbelt så hög som riksgenomsnittet, och i vissa kommuner 20 %. Därför vill jag ställa ytterligare en fråga. Är inte näringsministern orolig för utflyttningen från Norrbotten och den mycket höga arbetslösheten?
Fru talman! Jag har några synpunkter med anledning av Olle Lindströms inlägg. Först och främst gäller det de regionala skillnaderna. Sverige är tillsammans med Norge, tror jag, de länder i världen som har de minsta regionala skillnaderna. Man kan fundera över varför det är så. Jag tror att förklaringen finns i att Sverige och Norge har mindre av de nyliberala värderingar som Olle Lindström står för. Det måste finnas något samband mellan de länder där man har mycket litet av välfärdsstat och mycket litet av omfördelning från starka regioner till svaga regioner. Det är de länder som präglas av de nyliberala idéerna. Där är klyftorna störst mellan rika och fattiga regioner. I Sverige och Norge är skillnaden minst. Det är i mycket den socialdemokratiska välfärdsmodellen som är orsaken till att vi har mindre klyftor i Sverige och i Norge än i andra länder. Därmed inte sagt - som ett svar på frågan - att jag inte är orolig för utvecklingen. Jag var mycket orolig när vi för två och ett halvt, snart tre år sedan började att regera. Nu känner jag mig något mindre orolig, inte därför att inte problemen fortfarande är stora utan därför att vi nu har skapat oss ett handlingsutrymme genom saneringen av statsfinanserna. När jag läste Olle Lindströms interpellation blev jag faktiskt litet bekymrad. I interpellationen beskrivs konsekvenserna av en budgetförstärkning på 100 miljarder kronor. Om man genomför en sådan budgetförstärkning minskar sysselsättningen i inre 4-5 %, säger Olle Lindström. Var det så Olle Lindström tänkte mellan 1991 och 1994? Kan han ha tänkt att det blir katastrof för Sverige om man har en budget som går ihop? I så fall är det väldigt allvarligt. Jag har nämligen en motsatt uppfattning. Att vi har gjort budgetförstärkningar med skattehöjningar och besparingar, vilket gör att statsfinanserna går ihop, är bra också för de perifera regionerna. När statsfinanserna urholkas är det ju alltid de som är beroende av att få sig resurser tilldelade som far mest illa. Det är de svagaste människorna, de med den lägsta inkomsten och den sämsta utbildningen. Men också de regioner som ligger längst bort från marknadens mitt far illa om staten inte har möjlighet att omfördela resurser och göra så att de regionerna kommer närmare marknadens mitt. Det är ett skrämmande resonemang som Olle Lindström för här. Menar han att det är positivt för sysselsättningen att ha ett stort budgetunderskott? Är det vad man skall läsa in i det tredje stycket i interpellationen? När det gäller gränshandeln mellan Sverige och Finland vill jag först och främst göra ett konstaterande: Det är inte något paradis på den finska sidan av Tornedalen. Arbetslösheten där är högre än på den svenska sidan. Det visar också att regelverket i Sverige inte är mer besvärligt än i Finland. Så när Olle Lindström söker tröst i hur bra arbetsmarknaden är i Finland, bör han ta en av sina riksdagsfria dagar och åka till finska Lappland och sedan jämföra med sitt eget valdistrikt.

Fru talman! Jag har varit många gånger i norra Finland, så jag vet hur läget är där. Jag har inte sagt att arbetsmarknaden där är så mycket bättre, men jag har påpekat att vi i alla fall borde ha lika konkurrensförhållanden i Finland och Sverige. Det gäller särskilt när man har ett så intensivt konkurrensförhållande som i dessa gränstrakter. Det senaste dryga året har det varit mycket besvärligt, eftersom de finska entreprenörerna har kunnat köra på mycket billigare bränsle. Anders Sundström och jag var faktiskt överens om att vi behöver sanera statsfinanserna och att det är viktigt för alla regioner. Att vi får högre arbetslöshet om vi skall förbättra statsfinanserna med 100 miljarder är precis vad REKO-STAT-utredningen har pekat på. Exakt de siffrorna har man angett i utredningen, och det är därför jag har tagit upp dem här. Jag har inte själv hittat på dem. I REKO-STAT-utredningens analys som avser åren mellan 1980 och 1995 konstaterar man att statliga rationaliseringar, besparingar och nedläggningar har vidgat de regionala klyftorna. Detta har accelererat efter 1995, och dessutom har snedvridande skattehöjningar, t.ex. på energi, tillkommit och förstärkt dessa skillnader. Risken är uppenbar att de nära 2 000 människor som flyttade ut från Norrbotten förra året blir minst lika många och kanske fler i år, om man inte kan göra något åt detta. Företagarklimatet i Norrbotten är ju inte bättre än i övriga delar av landet, och därför hyser man inte så stora förhoppningar om nya jobb. Under första kvartalet 1997 ökade antalet konkurser med 22 % i Norrbotten, medan antalet minskade i stora delar av landet. betänkandet och miljöministerns förslag om att höja bränsleskatterna drastiskt varje år gå igenom, kommer det att bli än svårare för dem som bor i glesbygden. Det gäller inte bara Norrbotten, men i det här fallet har jag tagit Norrbotten som exempel. De får säkert svårigheter att klara sig. Det är svårt redan i dag på många håll och kanter. utredningen visar i alla fall att detta är ett problem som man måste ta itu med. Därför tycker jag att det är viktigt att näringsministern också tar det här till sig och verkligen gör någonting åt det. Jag skulle gärna vilja få något konkret exempel på hur man skulle kunna motverka den här negativa trenden, som nu är ett faktum. Näringsministern är den person som borde kunna svara på den frågan.
Fru talman! Först skall jag ta upp det här med villkoren i norra Sverige och norra Finland. Vi måste hålla fast vid frågan eftersom Olle Lindström återkommer till den då och då. Menar Olle Lindström att levnadsstandarden i norra Finland är mycket bättre än i norra Sverige? Om villkoren är mycket bättre i norra Finland än i norra Sverige borde det ju på något sätt också återspeglas i levnadsstandarden. Vill Olle Lindström ha samma system i norra Sverige som finns i norra Finland? Gäller det på alla områden eller bara på de områden där Sverige råkar ha en något högre kostnad? Det är en fråga som Olle Lindström borde svara på. Den andra frågan är: Menar Olle Lindström det han skriver om en budgetförstärkning med 100 miljarder? Vi hade ett budgetunderskott på över 200 miljarder kronor. Om man genomför en budgetförstärkning på 100 miljarder leder det alltså till en ökad arbetslöshet? Är det verkligen den ekonomiska teori som Olle Lindström lutar sig mot? Det kan väl ändå inte vara möjligt att han tror att man genom att fortsätta låna pengar kan öka sysselsättningen på lång sikt? I och för sig kan han ha trott på det en gång i tiden, men jag hade hoppats att den tron hade lämnat också honom. Frågan om energiskatterna kommer tillbaka. Det är riktigt att vi har genomfört skattehöjningar på energi. Dock är energiskatterna i Norrbotten är betydligt lägre än i övriga Sverige. Dessutom har skattehöjningarna använts till några saker som är viktiga också för Norrbotten. För det första har de använts till att öka utbildningssatsningarna. Sammantaget blir det 200 000 fler utbildningsplatser i Sverige. För det andra har de använts till att ställa om energisystemet, dvs. öka insatsen av inhemsk förnybar energi. Det är sådant som produceras också i Norrbotten och som leder till en stor aktivitet i form av utbyggnad av fjärrvärme, kraftvärme och bioenergiproduktion. Detta ger tryggad energiförsörjning på sikt också för den norrbottniska basindustrin. Skatterna har alltså inte varit till nackdel för Norrbotten, utan de har verkligen använts till kunskap, kompetens och långsiktig energiförsörjning, producerad av den råvara som finns i länet. Jag tycker faktiskt att Olle Lindström borde fundera över dessa frågor. Är verkligen klimatet i Finland bättre? På vilket sätt syns det i levnadsstandarden? Och drar Olle Lindström, efter att ha läst REKO STAT-utredningen, slutsatsen att vi med 100 miljarder i sämre statsfinanser hade haft en lägre arbetslöshet? Menar Olle Lindström det?
Fru talman! Nej, Anders Sundström, jag har aldrig sagt att levnadsstandarden i Finland är högre än i Sverige. Men skillnaden som uppkom på grund av det generella förbud mot röd diesel som regeringen införde har diskriminerat ett stort antal entreprenörer och företagare i Tornedalen. Det var det jag sade, och det är det som också står i min interpellation. Det har ingenting att göra med levnadsstandarden i övrigt, utan detta gäller enbart konkurrensförhållandena mellan de här medlemsländerna i EU som gränsar till varandra. De 100 miljarderna beror på vilket sätt man tar ut dem. Det gäller förstås inte generellt, men om man tar ut dem på det sätt som regeringen nu har gjort uppstår de här regionala skillnaderna. Det är så de har uppstått. Det är också på det viset jag har läst REKO Av kända anledningar har vi sedan tidigare i Norrbotten lägre energiskatter - det är riktigt. Men för varje energiskattehöjning vi nu fortsätter med, och som skedde under förra året, blir ändå skillnaden större. Glappet mellan det som tidigare var bättre gentemot övriga delar av landet har alltså minskat betydligt. Bränsleskatterna slår väldigt hårt mot oss i Norbotten med våra långa avstånd. Hela REKO STAT-utredningen pekade på de här delarna, och därför menar jag att det är viktigt att näringsministern tar till sig detta och bedömer hur man skall klara av det här i fortsättningen. Energiomställningen, som Anders Sundström var inne på, kostar ju också pengar. Även om fjärrvärme och biobränsle ger en del jobb i glesbygden kommer det att kosta pengar att ersätta kärnkraften.

Fru talman! Om man skulle ha sparat 100 miljarder bara genom besparingar och inte genom skattehöjningar, som jag uppfattade interpellanten, kan man fundera över vilka konsekvenser det skulle ha fått för periferin, för Norrlands inland etc. Vad skulle ha hänt om man skulle ha gjort hela budgetsaneringen genom besparingar i statsförvaltningen och i bidragen till kommuner och landsting? Till att börja med kan man konstatera att periferin är mer beroende av den offentliga sektorn än vad centrum är. Den offentliga sektorn är nämligen till för att garantera vård, omsorg och utbildning också i marknadens utkant. Den offentliga sektorn är till för att se till att de varor och tjänster som skall transporteras till marknadens mitt får statsstöd för att kunna konkurrera med de företag som finns i marknadens mitt. Den offentliga sektorn är till för att ge samma statliga service oavsett var man bor i landet. Skulle man ha valt receptet att göra hela neddragningen och hela budgetsaneringen som sänkta besparingar - speciellt om man hade undantaget försvaret i södra Sverige - hade naturligtvis effekterna för Norrbotten och Norrbottens inland blivit långt mer dramatiska än med den väg som regeringen nu har valt. Det innebär inte att vi inte har problem. Vi har stora problem, som vi nu brottas med, att få i gång tillväxten också i periferin. Men det bygger på en stark gemensam sektor - det är en förutsättning för att vi skall klara det. För detta har budgetsaneringen varit viktig att genomföra.

Fru talman! Gullan Lindblad har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att regeringen skall följa reglerna om lika lön för likvärdigt arbete. Bakgrunden är uppgifter i medierna enligt vilka kvinnliga handläggare i Regeringskansliet har drygt 2 000 kr lägre månadslön än sin manliga kolleger. Låt mig först slå fast att osakliga löneskillnader mellan könen vid lika och likvärdigt arbete, dvs. sådana löneskillnader som inte kan förklaras, självfallet inte är acceptabla vare sig i Regeringskansliet eller på någon annan arbetsplats. Enligt jämställdhetslagen är sådana löneskillnader inte tillåtna. Som Gullan Lindblad vet har jämställdhetslagens bestämmelser i fråga om löner skärpts ett flertal gånger under de senare åren. Bl.a. skall arbetsgivare som sysselsätter tio eller fler arbetstagare årligen kartlägga löneskillnaderna. Denna bestämmelse har tillkommit för att synliggöra förhållandena på den enskilda arbetsplatsen i syfte att öka takten i arbetet för att förebygga och motverka osakliga löneskillnader mellan könen. Kartläggningen skall redovisas i arbetsgivarens jämställdhetsplan. Myndigheten, Regeringskansliet, som numera är arbetsgivare för de anställda publicerar varje kvartal genom sin förvaltningsavdelning uppgifter om lön fördelad på kön. Enligt de senaste uppgifterna som rör det första kvartalet år 1997 finns inga större generella löneskillnader mellan kvinnor och män bland enhetscheferna. Däremot visar statistiken att löneskillnaderna generellt mellan kvinnor och män på handläggarnivå är ca 2 000 kr till männens fördel. Av detta kan man dock inte dra slutsatsen att det är fråga om lönediskriminering av kvinnorna. Det krävs ett analysarbete för att klargöra vilka skillnader som kan förklaras och vilka som kan anses vara osakliga. Ett sådant arbete pågår för närvarande inom Regeringskansliet. Jag kan i det sammanhanget nämna att löneskillnaderna rättades till på vissa departement under år 1996 som en följd av ett liknande analysarbete. Jag utgår från att parterna, som har huvudansvaret i denna fråga, kommer överens om liknande åtgärder för det fall att 1997 års analys och kartläggningsarbete visar att behov finns. Enligt min uppfattning är det nödvändigt att Regeringskansliet föregår med gott exempel i dessa frågor. Jag kommer därför att följa det fortsatta arbetet mycket noga.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Messing för svaret. Kanske borde jag ha ställt min fråga till statsministern i stället, eftersom jämställdhetsministern inte kan anklagas för allt som regeringen företar sig, eller i det här fallet inte företar sig när det gäller att leva upp till sina egna stolta deviser på jämställdhetsområdet. Nu gäller det alltså lika lön för likvärdigt arbete. Det har tagit rundlig tid - från den 8 april till den 20 maj - för mig att få ett svar. Jag förstår alltså att detta är en het potatis för regeringen, men jag vill inte helt skylla det på jämställdhetsministern. I regeringsförklaringen hålls jämställdheten högt, liksom i den senaste regeringsskrivelsen i ämnet. Jag har med intresse tagit del av ett magasin om regeringens jämställdhetspolitik utgivet av Arbetsmarknadsdepartementet 1996. Det heter Vägar till jämställdhet. Där säger statsrådet Messing att jämställdheten går framåt på området efter område. Där talas om Kvinnomaktutredningen, och om forskningsuppgifter som lagts ut för att analysera fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. Forskningsrapporter i ämnet utlovas efter hand. Arbetslivsinstitutet har t.ex. fått regeringens uppdrag att utveckla nya metoder och modeller för att identifiera hinder och hitta strategier så att lönediskriminering undanröjs. Det s.k. LÖV-programmet om lönebildning och arbetsvärdering skall undersöka hur löneskillnaderna mellan kvinnor och män kan motverkas. Ett kapitel heter: Varför dessa stora löneskillnader? Där framkommer bl.a. att regeringen avsatt 2 miljoner kronor för könsuppdelad lönestatistik. Ett könsperspektiv skall läggas på allt, s.k. mainstreaming. Alla kommittéer och utredningar skall i sitt arbete göra konsekvensanalyser i ett könsperspektiv. Men vad är regeringens uttalanden om jämställdhet - som på så många andra områden - annat än vackra ord och tomt prat, när regeringen inte ens förmår städa framför sin egen dörr utan gladeligen bryter mot lagar som den själv har föreslagit? I en artikel i Expressen den 3 april, som jag hänvisar till i min interpellation, framkommer just vad statsrådet Messing här har sagt, nämligen att kvinnliga handläggare i Regeringskansliet har ca 2 000 kr lägre månadslön än sina manliga kolleger. Hösten 1996 framkom det i en rapport om lönediskriminering vid Industrins utredningsinstitut att kvinnor och män som jobbar på samma ställe och har ungefär samma uppgifter i regel har samma lön. Att kvinnor tjänar mindre än män beror oftast på att de har lägre befattningar och finns på arbetsplatser som ger låg lön. JämO och LO ansåg då att det var föga överraskande. Det visste man förut. Vad de tycker nu, vet jag inte. Men själv tycker jag att det är något av en skandal, eftersom det här handlar om jämbördig personal, vad jag förstår, som arbetar med likvärdig arbetsuppgifter, nämligen att förbereda regeringsärenden. Jag håller med ordföranden i Statstjänstemannaförbundet i Regeringskansliet som säger att så här kan det inte fortsätta. Kommer regeringen att rapportera till riksdagen att den nu kommer att leva efter lagen? Får vi kanske en särskild informationsstund i riksdagen i den här frågan när analysarbetet är klart?
Fru talman! Gullan Lindblad säger att det är vackra ord och tomt prat. Det är inte sant. Jämställdhetsarbetet och jämställdhetsfrågorna över lag är en kunskapsfråga. Hade vi börjat tidigare med kartläggning av osakliga löneskillnader mellan könen i jämställdhetsarbetet hade vi också kommit betydligt längre i dag. Nu har vi inte jobbat så aktivt med det under så många år som vi kanske skulle ha önskat. Jag välkomnar Gullan Lindblads engagemang i den här frågan. Ju fler vi är som engagerar oss och debatterar osakliga löneskillnader på grund av kön, desto fortare går också arbetet framåt. Det hade varit bra om Gullan Lindblad också hade drivit frågan mycket aktivt när hennes eget parti satt i regeringsställning. De politiska signalerna i Regeringskansliet måste vara tydliga. Nu är de tydliga. Alla osakliga löneskillnader på grund av kön skall motarbetas. Den svenska arbetsmarknaden är fortfarande väldigt könsuppdelad. Vi vet, precis som Gullan Lindblad själv nämnde, att kvinnor generellt som grupp tjänar betydligt mindre än vad män gör som grupp. Jag tror att det behövs ett brett och tålmodigt arbete för att bryta både den könsuppdelade arbetsmarknaden och de orättvisa lönerna på olika områden. Jag tycker att vi har tagit en del steg i rätt riktning för att påbörja det arbetet, t.ex. genom de extrapengar som vi har gett till JämO, genom den könsuppdelade lönestatistik som vi har beställt och genom pengar till brytprojekt på arbetsmarknaden för att försöka få in män på traditionellt kvinnliga områden och för att försöka få in kvinnor på traditionellt manliga områden. Men jag tror inte att det räcker. Visst håller jag också med ordföranden när hon säger att det inte kan fortsätta så här. Det är oerhört viktigt att vi har en könsuppdelad lönestatistik också i Regeringskansliet. Det gäller även alla andra arbetsplatser. Det är viktigt att vi följer den jämställdhetslag som finns. Den säger att alla arbetsgivare med fler än tio anställda skall ha en aktiv plan för att bl.a. kunna motarbeta osakliga löneskillnader. Det analysarbete som vi har påbörjat gick framåt 1996. Vi tog ett steg i rätt riktning för att komma till rätta med de osakliga löneskillnaderna. Vi är inte klara, men jag inser att arbetet också kommer att gå framåt under 1997. Regeringens politiska ambition är tydlig. Arbetet måste fortsätta ända till dess att alla osakliga löneskillnader har försvunnit.
Fru talman! Jag måste ju ställa dessa frågor när regeringen inte lever som den lär. Vi är ju överens om att regeringen bör föregå med gott exempel. Jag tycker att det är bra att statsrådet engagerar sig både i analysarbetet och i strävandena att verkligen åstadkomma jämlika löner även i Regeringskansliet. Jag vill ändå komma med ett gott råd till statsrådet, nämligen att inte kasta sten när man sitter i glashus. Jag tror att det var den 20 mars som statsrådet Messing skrev en mycket besk artikel i Svenska Dagbladet betitlad Moderater blundar för kvinnodiskriminering. Där påstods det att vi moderater på område efter område visar upp en politik som inte leder till jämställdhet mellan kvinnor och män. Bl.a. sägs där att regeringen anslagit extra pengar till JämO så att myndigheten skall kunna pröva lönediskrimineringsfall i domstol, detta för att regeringen skall framstå i en mycket bra dager. Men nu man kan ju fråga sig hur det skulle se ut om regeringen själv visade sig vara i samma situation, nämligen att kanske stå inför en domstolsprövning. Fru talman! Det finns nog skäl att verkligen diskutera vad som menas med jämställdhet. När det gäller lönesättning för likvärdigt arbete torde vi vara helt överens. Men nog kan man diskutera vad som menas med jämställdhet och även ha en annan uppfattning än den mest gångbara utan att bli beskylld för kvinnodiskriminering på andra områden? Jag tänker då på om det är högsta jämställdhet och rättvisa att kvinnor och män skall ha den uppfattningen att alla föräldrar måste förvärvsarbeta utanför hemmet och att alla barn skall vara dagis. Det är ett exempel. Det finns många småbarnsföräldrar som jag känner som tycker att detta är den verkliga kvinnofällan för familjer. Man kan fråga sig om det är högsta grad av jämställdhet och oberoende att vara mer beroende av offentliga stödsystem än av sin egen make eller maka. Den här diskussionen går kanske något utöver dagens debatt. Jag menar att regeringen vill styra och ställa, och den skall göra det när det verkligen gäller lönesättning av Regeringskansliets egna medarbetare. Men för övrigt skall den inte styra och ställa så mycket med människors liv under förebärande av att det är jämställdhetspolitik. Ha litet mer respekt för dem som vill ordna sin egen tillvaro utan att gå med pekpinnar i övriga fall! Mitt råd är att ta itu med den kanske viktigaste jämställdhetsfrågan att avskaffa den offentliga sektorns monopol som gör kvinnorna helt beroende av den offentliga sektorn. Där visar det sig att löneskillnaderna verkligen är konserverade. Det gäller även anställningsförhållanden i övrigt. JämO må få hur många miljoner som helst, så länge de offentliga monopolen består kommer kvinnorna inom vård, omsorg och skola inte att få rättvisa löner. Jag skulle vilja sluta den här delen av debatten med att fråga: När kommer jämställdhetsministern att ta upp den lönediskriminering som kanske är den allra viktigaste jämställdhetsfrågan för närvarande, nämligen att kvinnor skall ha rätt att välja mellan fler olika jobb och även ha rätt att starta eget inom det som i dag enbart är offentliga monopol?
Fru talman! Moderaterna och Gullan Lindblad tror att en bättre jämställdhet i samhället inte kräver en aktiv politik. Jag är övertygad om att den gör det. Jag tror att vi måste ha en mycket medveten politik för att jämställdhetsarbetet skall gå framåt, utvecklas och formas till det bättre. Jag tror också att det är där som skillnaden mellan socialdemokrater och moderater ligger. Det pekade jag också på i den artikel som jag skrev. Jag är övertygad om att de politiska intentionerna spelar roll för hur människor agerar och reagerar. Jag tycker att vi som politiker också skall försöka forma och påverka människors attityder. Jag tycker att jämställdhetsarbetet skall ha som utgångspunkt att kvinnor och män skall ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter på alla livets områden, på arbetsmarknaden, hemma och på fritiden. Där ser jag att den offentliga verksamheten har varit grunden för kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta och kunna komma ut på arbetsmarknaden genom att barnomsorgen och äldreomsorgen har kunnat avlasta kvinnorna det som de tidigare traditionellt skötte hemma. Den offentliga verksamheten har gett kvinnor en chans att kunna leva på sin lön, att kunna fatta egna beslut därför att man har egen ekonomi och att kunna göra egna medvetna val. En sådan politik kommer jag att fortsätta att driva. Jag tycker också att vi skall jobba aktivt för att fler män skall ta ett större ansvar hemma. Jag tycker att det är ett problem att bara 10 % av de föräldradagar som tas ut i dag tas ut av män. Jag är övertygad om att om barnomsorgen blir sämre i olika kommuner är det kvinnorna som stannar hemma med barnen och inte männen i så stor utsträckning som vi skulle kunna önska. Där tycker jag att arbetsmarknadens parter har ett ansvar för att också på det viset driva på jämställdhetsarbetet. Gullan Lindblad är på olika sätt kritisk till den offentliga verksamheten. Hon menar att den inte är riktigt jämställd. Jag är säker på att det finns mycket arbete att göra för att göra den offentliga verksamheten mera jämställd i framtiden. Men jag ser ju också att det inte är mer jämställt i det privata näringslivet i dag. Vi kunde bara för någon månad sedan konstatera att det fortfarande bara är 3 % av de börsnoterade företagen som har kvinnliga chefer. När vi jämför det med de chefer som finns i statliga myndigheter och verk är det utom allt tvivel helt klart så att vi, när vi har satt politiska mål för jämställdhetsarbetet, också har kommit betydligt mycket längre än när vi låter något slags låt-gåmentalitet råda. Kvinnorna förlorar ofta på det. Är det några som behöver ett aktivt jämställdhetsarbete och en aktiv politik för att kunna fortsätta att göra framsteg på arbetsmarknaden, bli ännu mera självständiga och i större utsträckning komma in på de traditionellt manliga områdena, så är det just kvinnor. Det arbetet tycker jag att vi skall försöka driva även gemensamt mellan de olika partierna.
Fru talman! Vi har olika uppfattningar, Ulrica Messing och jag, när det gäller den offentliga sektorns monopol. Jag är själv sjuksköterska. Jag har många gånger i det aktiva arbetet känt att det stod "Tillhör landstinget" på mig, precis som det gjorde på de små babyskjortorna. Jag menar att vi aldrig får jämställdhet mellan kvinnorna som i dag bara har en enda arbetsgivare att gå till, antingen kommunen eller landstinget om man sysslar med vård och omsorg. Detsamma gäller för lärarna. De är kvar i sina urusla löner. Jag såg häromdagen att männen nu skyr lärarjobben bara för att det är så dåligt betalt. Det tycker jag är den viktigaste jämställdhetsfrågan att ta itu med. Men jag håller med om en hel del av vad statsrådet säger. Det är klart att vi skall bedriva en aktiv politik, även i de politiska partierna. Men då tycker jag faktiskt att ni skall börja med att städa i Regeringskansliet. Se till att ni lever upp till de stolta deviserna! Gå inte ut och beskyll andra partier, så tufft som statsrådet har gjort, för att vi inte skulle verka för jämställdhet! Jämställdhet tror jag i hög grad är en subjektiv fråga, som man i många stycken skall överlåta till de enskilda människorna, de enskilda familjerna, att bestämma om. Om jag har läst och studerat rätt i katalogerna vi har fått, är det tyvärr så att även om regeringen nu säger sig vara jämställd och ha lika många kvinnor som män är det färre kvinnliga statssekreterare och handläggare och färre kvinnor på högre nivåer. Så börja att städa där! Jag kan också tycka att vi verkligen skall uppmana den privata sektorn att se till att man får in fler kvinnor. Men vi kan aldrig få fler företagare inom de kvinnliga områdena om inte monopolen bryts.
Fru talman! Vi kanske kan vara överens, Gullan Lindblad och jag, om att det är en viktig jämställdhetsfråga i framtiden att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Kvinnorna tjänar definitivt på det. Men jag är också övertygad om att männen gör det. När vi nämner skolan och barnomsorgen är det framför allt så att barnen skulle tjäna på att vi fick fler manliga förskolelärare och fler manliga lärare. Jag tror att vi kan vara överens om att arbetsmarknaden mår bättre av att vara mindre könsuppdelad. Vi skall också leva som vi lär. Osakliga löneskillnader skall motarbetas, i Regeringskansliet och på andra arbetsplatser. För det krävs ett aktivt jämställdhetsarbete med könsuppdelad statistik, kartläggning av osakliga löneskillnader och mycket annat. Vi har påbörjat det arbetet. Vi är långt ifrån klara. Men den politiska ambitionen är tydlig: Alla osakliga löneskillnader skall bort och vi kommer envist att följa det arbetet tills så har skett. Men det är också så att hade vi påbörjat det arbetet tidigare, hade vi också kommit längre. Jag är otålig och önskar att det gick mycket fortare. Men jag skall göra vad jag kan för att jämställdhetsarbetet skall gå framåt också i Regeringskansliet.

Fru talman! I 25 av 37 europeiska länder finns högerextrema grupper representerade i parlamentet. Sju partier sitter i EU-parlamentet. I sex länder har extremhögern inflytande i regeringsarbetet. Extremhögern i Europa är i dag minst lika stark som på 30 talet. I Sverige finns sedan flera år tillbaka ganska starka kommunala partier representerade i olika fullmäktigeförsamlingar. I Skåneregionen bildades för några veckor sedan en valsamverkan mellan ett femtontal invandrarfientliga eller öppet rasistiska organisationer. En ny organisation, Folkviljan och massinvandringen, har bildats i Skåne. I riksdagen har organisationen ett språkrör i form av riksdagsmannen Sten Organisationens argument är följande: Sverige har varit ett konsensussamhälle där man har kunnat samtala med varandra, identifiera problem samt utforska och åtgärda dessa. Invandringen skapar konflikter och kommunikationssammanbrott. Etniska krig och etnisk rensning kan också vara möjligt i vårt land. Invandrare som kommit till Sverige är olika och kommer från främmande kulturer. Just därför kan dessa inte anpassa sig i Sverige. Man inriktar sig i första hand på utomnordiska invandrare. Att vara olik är synonymt med att det handlar om något som är farligt. Alla skall vara lika för att samhället över huvud taget skall kunna fungera. Mångetniciteten är förödande för den sociala solidariteten, påstår man i organisationen - och Sten Andersson. Alltså: Det går inte att bygga upp ett solidariskt samhälle om det finns för många människor i vårt land som är olika. Med "Folkviljan" vill man säga att det handlar om folkets verkliga representanter. Det politiska Sverige har fel. Man pratar om etablissemanget, eliten m.m. Man säger att svenskarna inte behöver någon diktator därför att det finns en diktator inom varje svensk. Därför behöver svenskarna starka svenska företrädare som kan föra deras talan. Demokratin är alltså inte representativ. Folkviljan och massinvandringen legitimeras direkt av riksdagsledamöter, t.ex. Sten Andersson, av några professorer, av en del krönikörer i kvällstidningar och, indirekt, av Moderaterna som parti genom deras manifest Land för hoppfulla. Detta ger utrymme för grupper till höger om Moderaterna att bedriva ett invandrarfientligt opinionsarbete. Genom att inte ta avstånd från Sten Anderssons åsikter och från hans arbete som språkrör för Folkviljan och massinvandringen ställer sig också Moderaterna bakom organisationens politik. Såvitt jag förstår är Moderaterna beredda att dra till sig invandrarfientliga röster för att vinna valet 1998. Man legitimeras också bland vanliga människor genom att ordföranden kommer från Vänsterpartiet, inte från höger. Bland dem som styr organisationen finns det också, vilket jag beklagar, en del socialdemokrater med kontakter inom arbetarrörelsen. Strategin är att påverka det politiska Sverige genom att få enskilda riksdagsmän och fullmäktigeledamöter att ställa sig bakom de åsikter som de här personerna har. Om det inte går får dessa ställa upp i valet 1998.

Fru talman! Massarbetslöshet och de sociala trygghetssystemens sårbarhet har skapat djupa sprickor i det svenska välfärdssamhället. Det medför oro och otrygghet. Det gör vardagen mycket svår för många människor i vårt land - alldeles oavsett deras härkomst. Det svenska samhället har blivit hårdare att leva i. Då har också den öppna främlingsfientligheten blivit tydligare. Folkpartiet liberalerna välkomnar därför detta tillfälle att i riksdagen gemensamt kunna slå vakt om alla människors lika värde och rätt i vårt samhälle. En debatt om rasism och främlingsfientlighet måste vara både tydlig och varsam. Det handlar inte om att förbjuda eller tysta kritik eller åsikter utan om att bemöta rasism och främlingsfientlighet i en saklig och rättfram debatt. Människors oro inför en mer otrygg vardag vänder sig mot globalisering och ett alltmer mångkulturellt samhälle. Oron är en verklighet som vi måste ta på allvar. Det är vår skyldighet som politiker att bemöta och reda ut förklaringar som bygger på missförstånd och felaktiga orsakssammanhang. Fru talman! All debatt och kritik mot invandring, flyktingpolitik eller det mångkulturella samhället är inte rasism. Undfallenhet är kanske farligare än öppen rasism. Vi är fortfarande ganska valhänta inför dessa företeelser som vi länge trodde var något som förekom på andra håll men som vårt land var förskonat från. Det är en debatt och en kritik som vi varken skall tiga ihjäl och sopa under mattan eller tysta genom att ropa rasism. Tidigare vilja att undvika en öppen debatt om invandrings och flyktingpolitiken har förbytts till att ducka eller rent av stryka opinionen medhårs. Alltsedan luciabeslutet i december 1989 har politiker i vårt land mer eller mindre öppet instämt i bilden att det kommer bara fler och fler flyktingar och att allt färre är riktiga flyktingar. Vilka är det som avses? I december manifesterades detta i den nya flyktingpolitik som socialdemokrater och moderater gemensamt drev igenom. Den debatt som nyligen ägde rum mellan dessas två partier kan på intet sätt förta den samsyn som de visat i politisk handling och som fullt förklarligt bidragit till att bekräfta många människors förvrängda bild av verkligheten. Motsättningarna ligger i stället i att invandringsoch flyktingpolitiken används som vapen i en mer allmänpolitisk konfrontation dem emellan. Socialdemokraterna skärper flyktingpolitiken för att vi med det svenska välfärdssamhällets regelsystem inte anses ha råd med fler flyktingar. Välfärdens enhetliga och stelbenta regelverk är viktigare att försvara än en human flyktingpolitik. Moderaterna däremot tar invandrings och flyktingpolitiken till intäkt för sin vilja att bryta ned delar av välfärdsbygget. Däri ligger skillnaderna mellan socialdemokrater och moderater. Flyktingpolitiken är de överens om. Den nya flyktingpolitiken bygger underförstått på att det kommit för många och dessutom fel flyktingar till vårt land. Skillnader mellan invandrare och flyktingar suddas ut. Så stryker man opinionen medhårs. I moderaternas programskrift är man öppnare. Där pekar man på att 50 och 60-talets arbetskraftsinvandring ersattes av flyktinginvandring på 70-talet. "Men", skriver man, "invandrarnas skäl för att flytta hit har egentligen inte förändrats så mycket, även om de använder andra motiv för att bli insläppta". Är det de tiotusentals flyktingarna från militärjuntorna i Brasilien, Uruguay, Argentina och Chile som avses? Man skriver vidare: "Många av de flyktingar som anlände i början av 70-talet kom från Grekland, Jugoslavien och Turkiet, länder som många arbetssökande invandrare kom från på 60-talet." Kan möjligen den grekiska militärjuntan åren 1967-1974 ha spelat någon roll? Kan möjligen Titos brutala krossande av den liberala och nationella oppositionen i Jugoslavien i slutet av 60-talet haft någon betydelse? Vad kan den turkiska militärens statskupp 1970 ha betytt? Fru talman! Rasism och främlingsfientlighet skall bekämpas med all kraft i en öppen och fri debatt - en debatt där vi politiker orkar förklara också det som är svårare än det ser ut att vara.

Fru talman! Vi har tyvärr i hela Europa i dag en ökande rasism och främlingsfientlighet. Fler och fler nationella partier är - precis som Juan Fonseca berättade - på plats i olika parlament i hela Europa. Vi har bakom oss en ökande social orättvisa och en ökande arbetslöshet i Europa. I Sverige har vi också en ökande social orättvisa och en ökande arbetslöshet som inte borde vara nödvändig om man förde en annan politik. I ett sådant klimat väcks mycket oro bland människor. Det kan uppstå beteenden där man försöker att hitta syndabockar. Dagens syndabockar är ofta invandrare eller de som synligt skiljer sig, de som avviker och har mörk hy eller mörka ögon. Det här är ingen allmänpolitisk debatt. Jag är ledsen för att det inte blev en särskild debatt, därför att detta är en viktig fråga. Den debatt som har förts i Sverige om rasism och främlingsfientlighet har sin bakgrund i regeringens agerande. Regeringen har prioriterat flyktingpolitiken. Man har gjort flyktingpolitiken hårdare och mindre human, och den gör t.o.m. människor rättslösa. Det har förekommit flera fall där människor borde ha fått stanna i Sverige, men som hotas av utvisning. Jag kan nämna några namn: Mulgeta Gerzghes från Eritrea och den adopterade flickan Kirsy Mård som Utlänningsnämnden vill utvisa. Man har i Sverige prioriterat flyktingpolitiken. Men en av de viktigaste frågorna har inte ens Pierre Schori tagit tag i, och det gäller den diskriminering som vi ser i dag här i Sverige, en diskriminering som drabbar de flesta som på något sätt skiljer sig och som inte är lika. Här vill jag läsa upp en mening ur socialdemokraternas program Strategi för integration. I inledningen citerar man Per Albin Hansson, och han säger så här: "I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet." Vad menar socialdemokraterna med likhet? Skall vi alla vara lika för att platsa in på arbetsmarknaden? Skall vi vara lika för att platsa in på bostadsmarknaden och för att kunna få ett lån? Tyvärr har detta tidigare varit socialdemokraternas strategi. Hur kommer det att se ut i framtiden? Varför har man varit så tyst när det har kommit fram signaler som säger att ett mångkulturellt samhälle skulle leda till sönderfall - som om ett mångkulturellt samhälle vore någonting nytt? Varför har man inte gått ut och sagt nej? Det gör ni inte. Det är kanske sociala orättvisor som leder till sönderfall. Det är kanske diskriminering och orättvis behandling som kan leda till sönderfall i ett samhälle. Varför har Pierre Schori, som är ansvarig för biståndspolitik och flyktingpolitik, inte gått ut och bemött påståendet om att det sker en massinvandring till Sverige? Varför har man inte sagt att det inte har funnits massinvandring och att det inte heller finns någon sådan i dag? Varför har man inte gått ut och sagt detta tydligt? Jag tror att den tystnad som regeringen har visat är väldigt farlig. Den handlingsförlamning som regeringen visar är också farlig. Efter tre års tid vid makten har man ännu inte presenterat ett enda förslag som kan påskynda integrationen i Sverige och som kan motverka diskrimineringen. Att säga att alla människor är lika värda är en sak, men att instifta en lag som bestraffar diskriminering av människor på grund av etniska orsaker lika hårt som när det gäller diskriminering av kvinnor vore en självklarhet. Men det har vi inte sett till, och detta efter tre år! Jag skulle vilja att regeringen visade mer handlingskraft och att den inte är så tyst.
Fru talman! I många länder jorden runt spirar en osund nationalism som ger upphov till olika former av förakt för principen om alla människors lika värde. Den grund som dessa tankar vilar på är - som jag ser det - 1800-talets nationalstatsidé: ett land, ett folk, ett språk, en kultur. Det är också detta som ligger till grund för vad vi nu kan se ett påtagligt uttryck för i Sverige genom t.ex. paraplyorganisationen Folkviljan och massinvandringen och genom en biträdande professor i Lund som brukar uttala sig. Man idealiserar och förespråkar det homogena samhället. Vad man glömmer bort är att Sverige under de gångna århundradena huvudsakligen har varit ett invandrarland. Undantaget är en ungefär tre kvarts sekel lång period som inleddes på 1850-talet då drygt Under denna utvandringsperiod upplevdes Sverige som ett alltmer homogent land. De tidigare invandrargrupperna hade integrerats i det svenska samhället, och de bidrag som de hade lämnat till den kultur som var sammansatt av skilda element kom alltmer att uppfattas som svenska. Sverige upplevdes inte, i alla fall av majoritetsbefolkningen, som ett mångkulturellt land, trots att stora delar av det svenska språket, svenska seder och bruk hade en bakgrund i det kulturella bagage som tidigare invandrargrupper hade fört med sig och, för den delen, också hemvändande svenska soldater från de många europeiska krigen. Sverige har i en, som jag menar, sann mening genom århundraden faktiskt präglats av en mångkulturell bakgrund som man ofta glömmer bort. Dessutom har flera minoritetsgrupper en åtskilliga sekel lång historia inom det svenska rikets gränser. Men majoritetsbefolkningens helt dominerande storlek gjorde att dessa minoritetsgrupper i stort sett försvann ur majoritetsgruppens medvetande. I den svenska historien, som bibringas oss alla i den svenska skolan, har det varit mycket tunt med fakta om minoriteterna och bidrag från de olika invandrargrupperna. Till den upplevda homogeniseringen bidrog också den nationella samlingen, som de båda världskrigen skapade. När sedan, efter andra världskriget, invandringen till vårt land nystartade upplevdes de många nyinvandrade människorna som ett hot mot det homogena Sverige, i synnerhet invandringen under de senaste årtiondena. Men historien borde ha lärt oss att vi har rötter från många olika håll, som har bidragit till vår tradition. Vi behöver faktiskt en ny beskrivning av vad som är Sverige och vad som är svenskt. Jag undrar om statsrådet delar den uppfattningen.

Fru talman! Det har under en tid rått enighet om grundvalarna för den svenska flyktingpolitiken. De demokratiska krafterna har försvarat en human flyktingpolitik mot extremhögerns rasistiska och främlingsfientliga angrepp. Denna enighet har Moderaterna raserat med sitt program Ett land för hoppfulla. Där snävas flyktingproblemet in, och det handlar endast om kvotflyktingar. I övrigt skall endast ekonomiskt starka ges möjlighet till uppehållstillstånd. 1996 tog Sverige emot 31 664 invandrare. Av dessa var 1 629 kvotflyktingar. Det är alltså ett allvarligt trendbrott som Moderaterna föreslår i sitt program. Människor som faller offer för tortyr, flyr undan miljökatastrofer eller förföljelse för sin religion eller sexualitet skall inte längre ges möjlighet att söka skydd i Sverige. Programmet ger därmed luft under vingarna åt de ljusskygga och främlingsfientliga kritikerna till en human flyktingpolitik. Det är ingen tillfällighet att det finns moderata riksdagsmän som hellre talar på främlingsfientliga möten än att här i kammaren diskutera åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet. Jag citerar ordagrant ur Moderaternas program: "Man kan inte samtidigt hamra skatter ur ett lands invånare, suga ut dem som har någon slags hemortsrätt i landet inpå bara benen och med andra handen räkna in otaliga skaror." Om flyktingmottagandets kostnader står att läsa i Moderaternas program: "Human är den som skriver på uppropen om en human och generös flyktingpolitik. Att han senare skickar den inhumana räkningen vidare till den hårt pressade allmänheten brukar sällan nämnas." Jag vill också ge Rose-Marie Frebran, Lennart Rohdin och Marianne Andersson chansen att ta avstånd från Moderaternas flört med extremhögern och att för svenska folket och kammaren visa att det fortfarande finns ett starkt parlamentariskt stöd för en human flyktingpolitik.

Fru talman! Jag tycker att Pierre Schoris svar på Hans Anderssons frågor var dåligt. Regeringen talar, men den gör mycket litet. I gengäld säger Pierre Schori att Moderaterna slår in öppna dörrar. Tänk om det hade varit så! Enligt min mening är det problem som vi diskuterar i dag tvåfaldigt. För det första: I Sverige är det svårt att komma till sin rätt. Många, många får inte arbeta, trots att de vill. Företag är det svårt att starta och ännu svårare att driva, trots Pierre Schoris självhävdelse över det goda svenska företagsklimatet. En miljon människor utan jobb borde få t.o.m. den socialdemokratiska regeringen att förstå. För det andra: Som om detta inte räckte, är det svårt att pressa in Sveriges nya medborgare med deras mångkulturella bakgrund i den svenska enhetsstatens kultur. Den varierar inom skolan och förjagas i vården eller omsorgen. Det är den homogena välfärdsstaten som gäller i den socialdemokratiska filosofin. Detta, fru talman, försvårar för flyktingar och invandrare. Det skapar tvekan, oro och ibland fientlighet. Främlingsfientlighet finns inte som ett naturligt tillstånd, men det kan skapas och det har skapats i Pierre Schori erbjuder kommunala integrationsplaner. Vi säger: Det duger inte. Sådant tal blir lätt till ursäkter för att undvika den förnyelse som Sverige behöver för att göra vårt samhället till det öppna och toleranta välkomnande samhälle för den som vill komma hit som Sverige borde vara. Pierre Schori frågar: Står Moderaterna fast vid det beslut som riksdagen sedan fattade om invandringsoch flyktingpolitiken för något halvår sedan? Javisst, gör vi det. Men vi fortsätter samtalet, därför att det är det enda sättet att värna den öppenhet och den tolerans som Moderaterna vill bidra till. Ett land för hoppfulla är en del av detta samtal. I Schoris ställe skulle jag ha svarat någonting helt annat på Hans Anderssons frågor. Jag skulle ha svarat ungefär så här. För det första: Vi skall sluta att se på flyktingar och invandrare som en grupp, för att i stället se var och en av dem som en människa, som en individ med förmåga och ambitioner som vi vill ta till vara. Flyktingar och invandrare skall inte behöva bli välfärdsstatens klienter, utan de skall vara en del av det moderna För det andra: Nu skall vi släppa loss jobben och företagandet. Det går om man bara vill. Men då krävs det mer än bara det prat som regeringen för stunden omger sin sysselsättningspolitik med. De som därigenom skulle ges de största nya chanserna är vårt lands nya medborgare. Att de inte får jobb i dag är bokstavligen Pierre Schoris regerings fel. Regeringens katastrof i fråga om jobben blir därmed också till en katastrof i fråga om flykting och invandringspolitiken. För det tredje: Nu skall vi liberalisera välfärdsstaten. Det är rätt att låta kulturella variationer få sina egna uttryck i skolor, i vård och i omsorg såsom i de finska skolorna, som så väl har lyckats förena det mångkulturella och finska med det svenska och nya i det nya hemlandet. Så, fru talman, vill vi bidra till att Sverige skall bli ett öppet och tolerant samhälle, där människor som kommer till oss gradvis blir en del av det samhälle där de har valt att bygga sig sin nya framtid.

Fru talman! Jag lyssnade på mitt rum till Juan Fonsecas vanliga konspirationsteorier. De är inte värda att offra någon verbal kraft på. Jag tror att det är överdrivet att säga att vi har någon betydande rasism eller främlingsfientlighet i Sverige. Däremot är det helt klart att det finns en bristande folklig förankring när det gäller den av riksdagen beslutade flyktingpolitiken. Här i Sverige har vi sedan lång tid tillbaka framgångsrikt bekämpat alla extrema rörelser. Nazister finns i stort sett inte. Vi har även lyckats få kommunisterna att glömma både ursprung och historia, och det utan demonstrationer, utan talkörer och utan attacker mot banker eller fysiska attacker mot dem som har en åsikt man inte gillar. Den svenska politiken i det fallet har varit mycket framgångsrik. Man pratar här i dag mycket om invandring. Låt mig då påminna kammarens ledamöter om att en enig riksdag 1968 beslutade att den globala invandringen till Sverige skulle upphöra. Skälet var att trycket på arbetsmarknaden riskerade att bli för hårt. Det var en enig riksdag. Då hade vi problem avseende arbetslösheten som var mycket mindre än de vi upplever i dag. 1995 fick vi möjligheter till en europeisk arbetskraftsinvandring, men däremellan har vi alltså i stort sett inte haft någon som helst invandringspolitik. Sedan måste jag säga att jag är förvånad över den debatt som nu har uppstått. Ett parti som säger att man vill närma sig den politik som bedrivs av samtliga länder i hela Europa, blir beskyllt för att gynna nynazism eller lägga grunder för sådant. Har ni, framför allt ni socialdemokrater, någon gång anklagat era partibröder och partisystrar i samtliga europeiska länder för att de bedriver den flyktingpolitik de gör? Jag har aldrig hört det någon gång. Men när Moderaterna vill få i gång en debatt, då kommer plötsligt den stora verbala trumman fram. Fru talman! Jag vill tala om yttrandefriheten i Sverige. En professor i Lund deltog i ett sammanträde den 27 april. Hon sade efteråt att hon inte längre tänkte delta i debatten - inte för att det hon hade sagt var fel enligt hennes uppfattning, utan det var reaktionerna, fördömandena från etablissemanget, som gjorde att hon inte längre ville delta. Detta är alltså Sverige 1997! Jag vill också ta upp de här informatörerna som förekommer och som förmedlar information till medierna. Jag vet om personer som i dag betraktas med hög trovärdighet, men som har ett register, t.o.m. ett kriminellt sådant. Det får jag dock inte lov att vidareförmedla, trots att det är sant. Men dessa personer betraktas som trovärdiga. Jag tycker att Sverige har nått långt - men åt fel håll.

Fru talman! Jag beklagar att tidens tvångströja förhindrar oss att ha en stor debatt om dessa ödesfrågor. Samtidigt är jag glad för att Unckel har Canossavandrat hit nu på sluttampen. Genom Sten Anderssons uppträdande här, har vi fått bilden av det kluvna Janusansikte som Moderaterna uppvisar i debatten. Yvonne Ruwaida ställde viktiga frågor, liksom de andra. Det är riktigt att Per Albin Hanssons folkhem inte är detsamma i dag. Men Per Albin Hanssons folkhem var ett sätt att krossa klassamhället. I dag, i globaliseringens tidevarv, behöver vi naturligtvis en ny definition. Då talar jag också om integrationen. Det berör också Hans Anderssons andra fråga. Integration är inte liktydigt med assimilering eller anpassning. Av de som kommer hit, förväntar vi oss att de lär sig svenska, att de respekterar lagen och att de respekterar våra grundläggande demokratiska värderingar. Dessa står ju också i samklang med de universella mänskliga rättigheterna och förenas med stor kulturell mångfald. Vi måste visa att vi inser, och ser positivt på, att Sverige är och kommer att förbli ett öppet samhälle där olika kulturer, språk, traditioner och religioner finns representerade. Aldrig mer kommer Sverige, lika litet som något annat land, att bli slutet eller isolerat med ett inre liv som är oberoende av världen utanför. Men samtidigt som kampen mot rasism och främlingsfientlighet bäst bedrivs genom åtgärder för integration, måste samhället också genom lagar och andra åtgärder garantera skydd mot kränkningar och diskriminering. Jag håller med Rose-Marie Frebran; det behövs en ny historieskrivning. Vi behöver en ny ansats i utbildningen i skolorna om integrationen, flyktingskapets orsaker och globaliseringens konsekvenser. Inom ramen för Europaåret mot rasism arbetar också nu en särskild delegation under Mona Sahlin med stöd för bl.a. lokala initiativ. Det behövs också. Vi behöver åtgärder uppifrån; från myndigheter, regering, riksdag och folkrörelser. Vi behöver också åtgärder på det lokala planet, och vi behöver åtgärder inifrån - jag kommer till det strax. I regeringsformen garanteras alla medborgare grundläggande fri och rättigheter. Europakonventionen angående skydd för mänskliga rättigheter gäller som svensk lag. Vi har en särskild lagstiftning mot etnisk diskriminering som nu ses över för att man skall se om den kan bli ännu effektivare. I brottsbalken kriminaliseras hets mot folkgrupp, och denna bestämmelse har på senare tid aktiverats i flera uppmärksammade fall. Som justitieministern har sagt, skall nu möjligheten övervägas att gå längre i lagstiftningen för att brott som begås av organiserade, maffialiknande, sammanslutningar, som vissa mcgäng och rasistiska organisationer, skall kunna bekämpas effektivare. Hur möjligheterna att förhindra spridning av rasistisk propaganda från Sverige till andra länder kan förbättras utreds också. Regeringen ser också över myndighetsstrukturen på invandringsoch integrationsområdet, med syfte att samhällets insatser för integration och mot rasism och främlingsfientlighet skall ges större tyngd och kontinuitet. Vidare har regeringen, för att stärka invandrarnas kompetens, bidra till god social utveckling och förhindra utanförskap, avsatt 125 miljoner kronor för insatser i åtta invandrartäta bostadsområden. I vårpropositionen föreslår regeringen en höjning av detta bidrag till 300 miljoner kronor för 1998 och

Fru talman! Det känns litet märkligt att få uppmaningen att intyga att vi verkligen står för en human flyktingpolitik, Anders Ygeman. Tillsammans med Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i huvudsak reserverade vi oss på flera punkter här i riksdagen i december förra året när den nya utlänningslagen antogs. Då var Socialdemokraterna och Moderaterna överens om det mesta i regeringens politik när man stramade upp flyktingpolitiken. Som kommentar till Moderaternas manifest, Land för hoppfulla, vill jag säga att de åtta sidorna text under mellanrubriken Frustration är ett oerhört olyckligt avsnitt. Jag delar till fullo den åsikt som Mauricio Rojas har fört fram i en artikel i det senaste numret av Moderna Tider om just det avsnittet. De sakförslag som läggs fram kan väl diskuteras utan en massa starka känslor och övertoner, men just det avsnittet, som är så fullt av värderingar och känslor, är oerhört olyckligt. Han säger också att empatin för den här mannen som skriker åt de mörkhyade blir till sist så total att texten urartar fullständigt vad gäller såväl språkbruk som innehåll. Det är alltså djupt olyckligt att något sådant över huvud taget har producerats av ett politiskt parti i Sverige.
Fru talman! Folkpartiet ser med stort intresse fram emot de förslag regeringen avser att komma med. Ökad integration är viktig. Men hur bemöter vi gemensamt uppfattningen att de som kommit är för många, och dessutom fel? Låt oss göra upp med den missuppfattningen! Den utgör en mycket viktig grogrund för ökad främlingsfientlighet. Vilka är de felaktiga flyktingarna, Per Unckel och Pierre Schori? Fru talman! Den svenska invandrings och flyktingpolitiken var hårt ansatt under den borgerliga fyrpartiregeringen, inte minst här i riksdagen. Folkpartiet liberalerna visade då i praktiskt handling att vi inte medverkar till en hårdare politik på det här området alldeles oavsett vad moderater eller andra partier kan tänkas vilja. En skärpt flyktingpolitik förverkligades med Moderaternas stöd av en socialdemokratisk minoritetsregeringen. Det är en minoritetsregering som sitter tryggt med Vänsterpartiets goda, men tydligen villkorslösa, vilja. Karlsson karakteriserade som att: vi har fått igenom allt? Fru talman! Rasism och främlingsfientlighet skall bekämpas med all kraft i en öppen och fri debatt, sade jag i mitt tidigare inlägg. Ett samhälle där vi alla kan leva tillsammans i trygghet kräver att kampen mot massarbetslöshet och utslagning sätts överst på dagordningen. Men politiker får inte ducka. De måste våga förklara skälen för en fortsatt human flyktingpolitik. Människor kan behöva skydd oavsett om arbetslösheten ökar eller minskar i vårt land.